Fru talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 har fogats en reservation av socialdemokraterna i utskottet. Reservationen knyter an till den fråga som kammaren nyligen behandlat, nämligen på vad sätt studiemedel skall räknas som inkomst vid prövning av bostadsbidrag. Som framgått av behandlingen av civilutskottets betänkande nr 29 har vi socialdemokrater accepterat en samordning av inkomstgränsen för studerande och förvärvsarbetande. Vi har dock bestämt motsatt oss regeringens förslag om att studiemedel fr.o.m. 1983 i sin helhet skall betraktas som inkomst vid beräkning av statligt bostadsbidrag. Vår principiella utgångspunkt är den att en samordning bör ske på så sätt att de studerande kan ha förvärvsarbete i normal omfattning och fortfarande vara berättigade till bostadsbidrag. Vi har därför endast accepterat att halva studiemedelsbeloppet betraktas som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag. Civilutskottet skjuter nu på ställningstagandet till våren 1982 till frågan om hela studiemedelsbeloppet skall betraktas som inkomst. Vår principiella ståndpunkt kvarstår dock. Vi kan inte acceptera att hela studiemedelsbeloppet betraktas som inkomst. Som en konsekvensändring till regeringens förslag angående bostadsbidraget anmäler regeringen i budgetpropositionen att den bör få rätt att avgöra på vad sätt de ändrade inkomstprövningsreglerna för bostadsbidrag också skall leda till ändring av motsvarande regler för inkomstprövat tillägg inom studiehjälpen. Det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpen överensstämmer nämligen till konstruktion och belopp med det statliga bostadsbidraget. I vår reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 motsätter vi oss detta. Enligt vår mening bör det inte ankomma på regeringen att utan ledning från riksdagen fatta detta beslut. Riksdagen bör således ge regeringen till känna att studiemedel till 50 96 i fortsättningen skall ingå i inkomstunderlaget för inkomstprövat tillägg. Då uppnås en överensstämmelse med inkomstprövningsprinciperna för bostadsbidraget och förhindras att regeringen fattar ett längre gående beslut. Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23.
Fru talman! Med hänvisning till den motivering som anförts i socialför säkringsutskottets betänkande 23 yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Med hänvisning till den debatt vi hade i föregående ärende och de synpunkter vi framförde där från vpk:s sida, nämligen att vi inte kan acceptera att studiemedel skall räknas som lön eller inkomst, vill jag bara deklarera att varken utskottsförslaget eller reservationen på den här punkten tillmötesgår våra krav. Vpk kommer därför att avstå i den kommande voteringen.

Fru talman! Oskar Lindkvist har till mig ställt följande fråga: ”På vilket sätt skall man, enligt ekonomiministerns mening, åstadkomma en av honom önskad allmän sänkning av bostadsstandarden i landet?” Frågan har av interpellanten givits en felaktig och tillspetsad formulering för vilken inget stöd kan hämtas i det anförande som Oskar Lindkvist åsyftar. Oskar Lindkvist berör dessutom i interpellationen sådana allmänt bostadspolitiska problem som jag personligen självfallet är beredd att i annat sammanhang debattera med honom. Dessa ligger dock utanför mitt kompetensområde enligt den arbetsfördelning mellan regeringens ledamöter som gäller för besvarande av frågor och interpellationer i riksdagen. Med hänsyn härtill och till frågans formulering kommer jag i mitt svar att begränsa mig till att i största korthet påvisa behovet av en anpassning av den svenska bostadsstandarden till de resurser som beräknas stå till förfogande. Sverige har högre bostadsstandard än flertalet andra länder. Detta sammanhänger med vår höga allmänna standard och med att hushållen vid hög inkomstnivå efterfrågar hög bostadsstandard. Sistnämnda efterfrågan har också förstärkts genom betydande subventioner. Det finns alltså ett klart samband mellan utvecklingen på bostadsområdet och utvecklingen inom andra samhällsområden i ett rikt land som Sverige. De balansbrister som sedan en följd av år drabbat den svenska ekonomin måste, som bl.a. redovisas i 1980 års långtidsutredning, komma att leda till att hushållens inkomstutveckling blir svag under en följd av år. Den totala privata konsumtionen kommer att öka långsamt, vilket får effekt också på bostadskonsumtionen. Dessutom måste rådande statsfinansiella läge komma att påverka de statliga subventionerna inom bostadssektorn. Detta behöver inte leda till en sänkning av bostadskonsumtionen som sådan utan till en långsammare ökningstakt och en anpassning av konsumtionen och produktionen till de resurser som står till samhällets och medborgarnas förfogande. Det är enligt min mening önskvärt att bostadspolitiken ges en sådan utformning att den boendes valfrihet blir så stor att en individuell anpassning till hushållens varierande önskemål i största möjliga utsträckning kan äga rum. Därmed, fru talman, har jag sagt allt jag har att säga med anledning av Oskar Lindkvists säregna interpellation.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Fördelen med en interpellation är bl.a. att det statsråd som frågan gäller måste visa upp sig i kammaren. När Gösta Bohman nu ställer upp så är framträdandet föranlett av ett bostadstal som han höll inför Kvinnliga medborgarskolan i Stockholm måndagen den 9 mars. Jag hade i svaret väntat mig en redogörelse över den sänkning av bostadsstandarden som var föredragets budskap. Hur jag än letar i svaret kan jag bara plocka ihop tre besked. Det ena är att folk får det sämre. Det andra är att det blir svårare att få bostad. Det tredje är att subventionerna skall bli lägre. Sedan sköter prismekanismen resten. Det är ju inte ointressant vad landets ekonomiminister har att säga i bostadsfrågan. Referatet från sammankomsten gjorde mig verkligen nyfiken. Uppgifterna där har inte dementerats. Därför kan jag inte förstå Gösta Bohman när han hävdar att frågan har getts en felaktig och tillspetsad formulering eller att, som det nu hette, att interpellationen är säregen. Jag utgår då ifrån att Gösta Bohman inte har en bostadstes när han framträder inför kvinnor och en annan när han talar till befolkningen i övrigt. En tes i anförandet var påståendet, att någon bostadsbrist i egentlig mening inte finns i Sverige. Som grund för påståendet hänvisas till kommuner på skilda håll som har outhyrda lägenheter. Då tycks Gösta Bohman ha glömt att närmare 200 kommuner har bostadsbrist i varierande grad. De större kommunerna och tätorterna har, med enstaka undantag, inte bara bostadsbrist i akut mening. Det låga bostadsbyggandet — och tyvärr har också ombyggnadsverksamheten stagnerat — skapar en hopplös situation för det bostadslösa folket. Vilket råd vill Gösta Bohman ge de unga i exempelvis Stockholmstrakten? Alla de som söker bostad för studier, för att förvärvsarbeta, för att bilda familj eller som vill ha en egen lya har ju sina förpliktelser mot samhället. Tänker inte Gösta Bohman på dessa snabbt tillväxande medborgargrupper när teserna utformas? Nog har väl samhället en plikt att förse sina medborgare med en rejäl bostad. Vi läser i dagens tidningar om den bostadsnöd som på sina håll finns i landet för pensionärer och handikappade. Vi har hört i dagens bostadsdebatt om det stora behov som ungdomen har. Det står i svaret att det måste ske en anpassning av konsumtion och produktion — det står faktiskt i den ordningen — till de resurser som står till samhällets förfogande. Var ligger då den nivån? 1980 påbörjades i det här landet ca 49 000 bostäder. Många tror att 1981 blir ändå besvärligare. Vi kanske inte når längre än till 45 000 bostäder i nyproduktionen. Det är ingen elak tolkning när jag drar den fullt logiska slutsatsen att den igångsättningsnivå som Gösta Bohman har i sina tankar ligger ändå lägre. Det är ju så mycket märkligare om en av regeringens mest framtonande ledamöter — tillika partiledare — redan nu har sprungit ifrån den nivå som anges i budgetpropositionen. Det är i dagarna två år sedan samtliga riksdagsledamöter från moderata samlingspartiet i den här kammaren ställde upp i den mycket hårda kritik som riktades mot den dåvarande folkpartiregeringen för passivitet i just bostadsfrågan. Då låg ändå folkpartiregeringens utspel för 1979 på 60 000 bostäder. Går det riktigt illa kommer vi att ha 25 90 mindre igångsättning i år än i förhållande till den målsättning som gällde för två år sedan. Detta är ju rena uppgivelsen. Det är en absurditet att tro att Sverige har byggt färdigt. Denna negativa trend förstärks i Gösta Bohmans tal. Det skall med andra ord bli värre. Om man vill — vilket Gösta Bohman dock inte vill — kan man frigöra resurser som används på bostadsmarknaden genom omfördelning av skatter och åtgärder mot uppenbara missbruk av den grundidé som gett upphov till avdragsrätten i beskattningen. Vi socialdemokrater har ju fått avslag på förslaget om momsbefrielse och om lagerstöd för att få fart på bostadsbyggandet, och vi har i dag blivit avvisade när vi begärt att få diskutera en programuppläggning för bostadsbyggandet med regeringen. Gösta Bohman hojtar också åt den kampanj som Byggförbundet och Byggentreprenörföreningen satt i gång under fältropet Bygg bort krisen. Det är inget bra recept, säger Gösta Bohman. Att det är nödvändigt att öka bostadsbyggandet har dessutom i skrivelse till regeringen framhållits av Nr 118 SABO, HSB, Riksbyggen och Byggnadsarbetareförbundet. Hyresgäströrel Fredagen den sens otaliga varningar mot ett för lågt och för dyrt bostadsbyggande skall vi 10 april 1981 också erinra oss. Hos dessa organisationer finns ju kontakten med de bostadssökande. Där finns värdefulla kunskaper som — om inte byggandet ökar — inte fullt ut kommer till användning. Vi förlorar en unik fackmannakunskap när det gäller yrkeskåren. Det kommer att ta åratal att ersätta denna gedigna yrkeskunskap och företagarkapacitet. Flera svenska byggföretag har en sysselsättning utomlands, grundad på de lärdomar och den utveckling som verksamheten i Sverige under decennier har givit. Jag kritiserar självfallet inte denna utomlandsverksamhet — långt ifrån. Men jag kritiserar Gösta Bohman som i en alltför dogmatisk, kortsiktig bedömning inte upptäcker vilka värdefulla byggnadskapaciteter vi har och ändå, när antalet bostadslösa ständigt växer, inte har jobb på hemmaplan. Slutligen innehåller Gösta Bohmans svar en mening som jag tycker verkar en smula ålderdomlig. Det sägs att min interpellation berör sådana allmänt bostadspolitiska problem som Gösta Bohman är beredd att diskutera med mig i annat sammanhang. Min omedelbara reaktion är förstås om det finns någon mer lämpad plats att diskutera de här frågorna på än i riksdagen. På något underligt sätt får ekonomiministern ihop detta till att det ligger utanför hans kompetensområde enligt den arbetsfördelning som finns i regeringen. Jag har — som bekant — inte ställt frågan i tron att Gösta Bohman är regeringens bostadsminister. Att konsekvenserna av det föredrag på vilket jag byggt min interpellation leder till en allmän sänkning av bostadsstandarden i landet går inte att ta miste på. Självfallet duckar jag inte för en debatt med Gösta Bohman i bostadsfrågan, så nog skall vi kunna tillmötesgå det önskemålet vid ett för ekonomiministern lämpligt tillfälle. Jag föreställer mig att Gösta Bohman längtar till Stockholms Arbetarekommun för att där få lägga fram sin syn på bostadspolitiken. Fru talman! Jag vill gärna sluta det här inlägget med ett citat. Enligt Svenska Dagbladet skall Gösta Bohman under gårdagens debatt med Olof Palme i skånska Malmö ha sagt följande: ”Jag är övertygad om att mina tankar leder rätt. Jag kommer kanske inte att få uppleva det, men skänk då en varm tanke åt den som tänkte rätt.” Vi är visserligen många — enligt Gösta Bohman kanske alltför många — som skall försöka stoppa både hans tankar och deras följder.

Fru talman! Per Israelsson har frågat industriministern dels om han är beredd att medverka till att ammoniakfabriken i Kvarntorp kan få fortsätta producera ammoniak, dels om han, om så inte är fallet, är beredd att medverka till att teknisk utrustning och personal används till angelägna alternativa ändamål som t.ex. inom energiforskningen. Per Israelsson har vidare frågat industriministern dels om han är beredd att verka för att SMHI:s och FOA:s utredningar avvaktas innan SAKAB:s avfallsbehandlingsanläggning börjar uppföras i Norrtorp, dels om han kan tänka sig att högskolan i Örebro ges uppgifter i anslutning till SMHI:s och FOA:s undersökningar och att erforderliga medel anvisas härför. Eivor Marklund har frågat industriministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkra självförsörjningen med konstgödsel och om regeringen är beredd att aktualisera frågan om framställning av kadmiumfri konstgödsel i Norrbotten. Interpellationen och frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag avser att besvara dem i ett sammanhang. Som svar på Per Israelssons första fråga vill jag meddela att regeringen gett statens jordbruksnämnd och överstyrelsen för ekonomiskt försvar i uppdrag att gemensamt undersöka möjligheterna att träffa överenskommelse med Supra AB om att upprätthålla produktionskapacitet vid ammoniakfabriken i Kvarntorp till utgången av år 1982. Myndigheterna har nyligen presenterat en principöverenskommelse om fortsatt drift vid Kvarntorpsfabriken. Regeringen tog i går beslut om att av riksdagen begära medel för ett avtal mellan staten och Supra i huvudsaklig överensstämmelse med principöverenskommelsen. Regeringen avser vidare att låta undersöka alternativa vägar för hur landets försörjningsberedskap främst vad gäller ammoniak och kvävehaltiga gödselmedel skall vara utformad på sikt. Jag vill även hänvisa till regeringens proposition 1980/81:157 om godkännande av avtal mellan Sverige och Norge angående handeln med jordbruksvaror. Där framhåller jag att det är utomordentligt värdefullt om under normala förhållanden ett samarbete kan byggas upp som säkrar försörjningen av ammoniak och kvävegödselmedel i krissituationer. En särskild arbetsgrupp arbetar f. n. med dessa frågor. Därmed har jag även besvarat Eivor Marklunds första fråga. Som svar på Eivor Marklunds andra fråga, vilken jag antar avser fosforgödselmedel tillverkat av apatit, vill jag anföra följande. Förbrukningen i Sverige av fosforgödselmedel är relativt begränsad. Råvarubehovet tillgodoses till största delen genom import av råfosfat. Vid behov kan fosforgödsel tillverkas ur inhemsk apatit. Beredskapsläget är sålunda avsevärt bättre vad gäller fosforgödselmedel än beträffande kvävegödselmedel. Samtidigt måste framhållas att kvävegödselmedel av odlingstekniska skäl inte går att ersätta med fosforgödselmedel. Med hänsyn till vad jag tidigare redovisat är den andra fråga Per Israelsson ställt inte aktuell. När det gäller Per Israelssons tredje fråga är situationen den att försvarets forskningsanstalt, FOA, har fått i uppdrag av naturvårdsverket att utreda miljökonsekvenserna av eventuella driftsstörningar vid SAKAB-anläggningen. Syftet med utredningen är att klarlägga om det i fråga om beredskap mot brand och liknande händelser behöver vidtas åtgärder utöver dem som redan har planerats. FOA:s utredning, som beräknas vara klar till den 1 juli i år, är inte avsedd att utgöra underlag för en omprövning av regeringens beslut att lämna SAKAB tillstånd att uppföra och driva anläggningen i Norrtorp. Utredningen kommer i stället att utgöra underlag främst för Kumla kommun och SAKAB när behovet av beredskapsåtgärder mot olyckor närmare prövas. Någon förnyad prövning från regeringens sida av miljöskyddsfrågorna är alltså inte aktuell. Som svar på Per Israelssons fjärde fråga om medverkan från högskolan i Örebro vill jag säga att det enligt min mening rimligen måste vara FOA:s sak att bedöma vilken vetenskaplig expertis som behövs för uppdraget och var denna expertis finns att tillgå.

Fru talman! Jag har ställt fyra frågor i min interpellation, som riktades till industriministern men som överlämnats till jordbruksministern för att besvaras. Jag bedömer det som en fördel att den överlämnats till jordbruksministern, i vart fall i vad gäller mina frågor om SAKAB:s behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall. Jag skall kommentera svaren på mina frågor ett efter ett. Som svar på min första fråga, om ammoniakfabriken i Kvarntorp genom ingripande från staten skall ges möjlighet att få fortsätta producera ammoniak, lämnar jordbruksministern ett positivt besked. Genom att ta i anspråk medel som är avsedda för landets ekonomiska försvarsberedskap ställs i utsikt att produktionen skall kunna uppehållas till utgången av år 1982. Detta är naturligtvis bra för de anställda vid fabriken. Det är säkerligen också bra från beredskapssynpunkt. Men det blir ju ändå bara ett andrum på mindre än två år. Därför måste den tiden användas för att komma fram till mera långsiktiga lösningar. Det får inte bli så igen att de anställda står inför en oviss framtid med ett nedläggningshot över sig som bara ligger några veckor framåt i tiden, som det var nu i mars. Min följdfråga till jordbruksministern i anslutning till svaret på fråga nr 1 i interpellationen blir därför: Kommer tiden fram till utgången av år 1982 att användas för att komma fram till en varaktig och långsiktig lösning av frågan om framtiden för ammoniakfabriken i Kvarntorp? På min andra fråga i interpellationen får jag svaret att det inte är aktuellt att planera för någon annan användning av ammoniakfabriken i Kvarntorp. Min följdfråga blir då: Kan jag tolka detta svar så att det också framåt i tiden kommer att uppehållas ammoniakproduktion i Kvarntorp? Min tredje och fjärde fråga i interpellationen gäller något helt annat, nämligen SAKAB:s tilltänkta anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Men alla frågorna har ändå det gemensamt att de rör industripolitiska frågor i Kvarntorpsområdet i Närke. De två anläggningarna kommer ju, om regeringen framhärdar i sitt lokaliseringsbeslut, att bli grannar inom detta område ute på Närkeslätten. Min tredje fråga gäller om SAKAB skall avvakta de utredningar som FOA, försvarets forskningsanstalt, och SMHI skall göra innan bygget i Norrtorp sätts i gång. Här har jag fått ett helt negativt svar. Man utgår tydligen från att de resultat dessa utredningar leder till inte under några förhållanden kan komma att innebära att beslutet om lokalisering till Norrtorp kan ifrågasättas. FOA:s utredning skall, sägs det i svaret, bara röra sig om att skapa underlag för beredskapsåtgärder mot eventuella olyckor i den färdiga anläggningen. Jag får också det för mig överraskande beskedet att FOA:s utredning skall vara klar till den 1 juli i år. Från experthåll har man annars antytt att en haveriutredning skulle komma att ta betydligt längre tid, kanske ett år. Nu klaras utredningen av på bara någon månad. Det ställer jag mig frågande till. Det är helt överflödigt för mig att påpeka för jordbruksministern vilken reaktion det blivit mot regeringens beslut att lokalisera SAKAB:s anläggning för behandling av miljöfarligt avfall till Norrtorp. Den reaktionen har ju både jordbruksministern och jag samtidigt upplevt på nära håll vid centerns informationsmöte i Kumla Folkets hus tidigare i år. En så hård reaktion som då framkom möter vi inte varje dag. Men det är nog snarast en styrka för demokratin här i landet att missnöjet från ”gräsrötterna” kan få ett utlopp också gentemot ett ansvarigt statsråd. Grovt kan man säga att kritiken har två grunder, den ena grunden är att man vet, eller åtminstone tror sig veta, att en verklig fara hotar. Den andra grunden till kritiken är att man upplever sig hotad av en fara. Jag tror att det är det sistnämnda som det är svårast att gå till mötes. Jag tror att det är att begära för mycket om man begär att alla skall känna sig lugna. Men vad som rimligen kan begäras är att man övertygande och på vetenskapliga grunder skall visa att det fattade beslutet är försvarligt — också i det fall att ett haveri inträffar i behandlingsanläggningen. Effekterna av normaldriften verkade ju också de tekniskt intresserade kritikerna i stort sett ha accepterat. Det framgick i varje fall vid det tidigare nämnda mötet. Jag har redan nämnt att reaktionen blev hård mot lokaliseringsbeslutet. Men samtidigt får jag lov att erkänna att jordbruksministern ganska så skickligt sökt neutralisera den värsta, och då i första hand den sakanknutna, kritiken. Professor Rappe har engagerats om bl.a. dioxinerna. FOA har engagerats för att utreda effekterna av ett haveri. Särskilt det sistnämnda medgivandet har setts som en viktig eftergift. Nu kommer min följdfråga till fråga 3 i interpellationen: Får FOA:s utredning den omfattning och det innehåll som väl alla förutsatte då jordbruksministern utlovade utredningen vid mötet i Kumla? Slutligen min fråga 4. Här svaras att det får ankomma på FOA om högskolan i Örebro skall engageras. Jag hade för min del hänvisat till SMHI:s undersökning, men om den nämns det ingenting i svaret. Den skulle ju, om jag fattat saken rätt, gälla kartläggning av läget i fråga om mark, vatten och luft runt Norrtorp. Att fastlägga det utgångsläget före starten av SAKAB:s anläggning är viktigt bl.a. för att man skall kunna visa om effekter på miljön i fortsättningen beror på denna anläggning eller ej. Eventuella skadeståndsmål kan bli avhängiga av denna kartläggning. Min följdfråga till fråga 4 är: Blir det alls någon undersökning av den omgivande miljön runt Norrtorp, och av vem skall den i så fall utföras?

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, som jag egentligen hade riktat till statsrådet Åsling. Med honom har jag tidigare vid flera tillfällen debatterat det här med svensk framställning av konstgödsel, och därför ansåg jag det inte nödvändigt att vara så detaljrik i frågan. Eftersom det är jordbruksministern som fått i uppdrag att svara på frågan och eftersom han i sitt svar antyder en viss tveksamhet om vad min fråga egentligen gäller, så skall jag försöka nu klargöra bakgrunden till frågan. Jag har alltså uppmärksammat de risker för vår självförsörjning som jag uppfattar att affären med Norsk Hydro och Supra kan medföra. Att man borde syna affären även ur andra synpunkter än självförsörjningssynpunkt framgår väl också av att näringsfrihetsombudsmannen enligt tidningsuppgifter anser att det finns anledning att granska affären. Men vi kan nu hålla oss till självförsörjningen. En planering för nationell självförsörjning med konstgödsel är enligt vår mening beroende av inhemska tillgångar på råvaror. I Norrbotten finns alla de råvaror som behövs. Kadmiumfri fosfor kan fås ur apatit, som man i dag exporterar till Norsk Hydro. Apatit finns i malmfältsgruvorna, och en tillverkning av fosforsyra skulle höja värdet på den järnmalm som där bryts och göra den lättare att sälja på världsmarknaden. I dag importeras all fosforråvara för den svenska konstgödselproduktionen, och den importen för in kadmiumhaltigt råfosfat. Jordbruksministern vet naturligtvis mycket bättre än jag att kadmium ackumuleras i jorden och att detta innebär ett hot mot den jordbruksjord som i dag används. Kalium går att få ur glimmern i Aitek, och då får man samtidigt råvara för aluminiumtillverkning. Båda de produkterna importeras i dag. Ammoniak kan tillverkas ur inhemska torvråvaror, något som mitt län också är rikt på. Om det i en krissituation skulle bli så, att koloch oljetillförseln stryps, har ju även detta stor betydelse ur självförsörjningssynpunkt. I dag importeras råvarorna för kväveproduktionen. Statsrådet hänvisar i detta sammanhang till att en arbetsgrupp följer de här frågorna. Jag skulle då vilja veta: Tar den arbetsgruppen hänsyn också till de farhågor som en samverkan mellan Norsk Hydro och Boliden väckt även hos näringsfrihetsombudsmannen? Som läget nu är hotas tillverkningen av att totalt monopoliseras och av att flyttas utanför landets gränser. Nog måste väl detta innebära risk för att landets livsmedelsförsörjning lämnas helt utan beredskap och i händerna på multinationella företag som är utanför alla möjligheter till styrning? En regeringsmedlem måste väl vidare uppmärksamma att det som nu håller på att ske kan innebära ett hot mot jobben på flera orter. Per Israelsson har nämnt orter som ligger honom närmast, och det jag, som företrädare för ett län som enligt samstämmiga uttalanden i onsdagens regionalpolitiska debatt har de största problemen, främst vill påtala är att om man låter den nu påbörjade utvecklingen gå vidare, så lämnar man också en påtaglig möjlighet till industriell utveckling i Norrbotten oprövad. — Jag har som sagt riktat min fråga till Nils Åsling, så det kan inte hjälpas om jordbruksministern tycker att jag går in på sådant som inte så att säga tillhör hans bord. Norrbottens behov av industrisatsningar styr i hög grad mitt agerande i den här frågan. Men även bortsett från detta måste det väl konstateras att det finns anledning att se upp med vad som sker, om Norsk Hydro tar över Bolidens aktier i Supra. Är verkligen en sådan monopolsituation någonting som jordbruksministern finner önskvärt, även sett till endast de intressen som han företräder? Får man som centerpartistisk jordbruksminister verkligen vara så flat gentemot monopolintressena som jordbruksministern har varit i det vaga svar jag har fått? Jag undrar om Sveriges bönder godtar det. Vpk godtar det inte.

Fru talman! Med anledning av det svar som jordbruksministern lämnat på interpellationen av Per Israelsson angående den industriella verksamheten i Kvarntorp vill jag säga att jag i stort sett delar de åsikter som Per Israelsson här har fört fram. Jag vill dock anföra ytterligare några synpunkter med anledning av jordbruksministerns svar. Jag vill först och främst uttrycka min tillfredsställelse över att regeringen — även om det skedde sent omsider — lyckades genom avtal med Supra få till stånd en fortsatt ammoniakproduktion vid Kvarntorpsfabriken. Att nu denna tillverkning kan fortsätta åtminstone fram t.o.m. utgången av 1982 innebär att man får det rådrum som behövs för att man skall kunna göra de nödvändiga bedömningarna när det gäller en fortsatt inhemsk framställning av ammoniak. Men för att vi inte hösten 1982 skall stå inför samma situation som vi har haft det senaste halvåret vad beträffar vår försörjning av ammoniak men också vad beträffar sysselsättningen inför framtiden, så hoppas jag att regeringen nu inte bara lämnar den här frågan och tror att problemen löser sig själva, för det vet vi att de inte gör. Med rätt hantering av den anläggning som finns i Kvarntorp och med ett aktivt engagemang från regeringens sida skulle man förmodligen kunna vända ett nedläggningshot till en offensiv industripolitisk satsning för framtiden. Vi håller nu som bäst på med att behandla frågan om vår framtida energipolitik. Den berör ju inte bara vårt behov av elektrisk ström, utan den berör hela vår energiförsörjning. Det handlar om hur vi i framtiden skall kunna göra oss mindre beroende av omvärlden när det gäller vår energiförsörjning på en rad olika områden. Oljekrisen 1973-1974 ökade medvetenheten om vårt stora oljeberoende. Detta gällde inte minst transportsektorn, som till större delen är helt beroende av importerad olja och bensin. Det var med anledning därav som den socialdemokratiska regeringen 1975 lät bilda ett särskilt bolag, Svensk Metanolutveckling AB, som skulle bedriva ett utvecklingsarbete avseende syntetiska drivmedel, framställda ur inhemska råvaror. Riksdagen har ju också med anledning av propositionerna 1977 79:115 också framhållit angelägenheten av att det skapas förutsättningar för att alternativa drivmedel inom transportsektorn skall kunna framställas i Sverige. Jag är medveten om att frågor av denna art i första hand bör handläggas av industridepartementet. Per Israelsson har ju också ställt sin interpellation till industriministern, men då det här också är frågor som i allra högsta grad berör miljön, tror jag att det kan vara av vikt att också jordbruksministern engagerar sig i frågorna. Genom att man kompletterade ammoniaktillverkningen vid Kvarntorpsfabriken med en försöksanläggning för framställning av metanol ur inhemska råvaror, ved och torv, skulle anläggningen kunna utnyttjas betydligt mera än som f. n. är fallet. Det finns också ett kunnande bland personalen som det är värt att utnyttja. Man skulle vidare till vissa delar kunna ersätta den olja som f. n. är basråvaran vid ammoniakframställningen med inhemska råvaror. Till stora delar skulle man också kunna utnyttja den tekniska anläggning som finns vid Kvarntorpsfabriken för att starta en försöksanläggning för framställning av metanol. Eftersom riksdagen tidigare uttalat sig för att en sådan anläggning skall komma till stånd, ankommer det på regeringen att följa upp riksdagens beslut. Allt det utredningsarbete som har utförts på området om framställning av metanol ur inhemska råvaror tyder på att alternativet att förlägga en sådan anläggning till Supras fabrik i Kvarntorp är det ojämförligt billigaste. Regeringen bör ta vara på det underlag som finns och också utnyttja den tid avtalen gäller, fram till slutet av 1982, och ta de nödvändiga initiativen. Då skulle man kunna trygga sysselsättningen för framtiden, och vi kunde skapa möjligheter för framställning av metanol i vårt land. Jag tror också att det för regeringen skulle vara positivt, om den i de här delarna av landet kom med någonting som människorna inte känner oro för. Jordbruksministern känner mycket väl till — och det har också Per Israelsson tagit upp — etableringen av SAKAB:s anläggning i Kvarntorp, som sannerligen inte har skett utan diskussioner. Jag tror att regeringen skulle kunna ändra på den negativa attityden bland människorna och skingra den oro som de känner, om regeringen på ett bättre sätt än tidigare visar handlingskraft och intresse. Jag hoppas att regeringen, eftersom den nu har fattat ett beslut om att lokalisera SAKAB-anläggningen i Kvarntorpsområdet, också verkligen lever upp till de utfästelser om anläggningens säkerhet som den gjort.
Fru talman! Jag vill först påminna om att Per Israelssons interpellation ställdes till industriministern, men att han i interpellationen riktade frågor till tre olika departement: industridepartementet, handelsdepartementet och jordbruksdepartementet. Om sådana interpellationer släpps fram av riksdagen, får naturligtvis interpellanten finna sig i att det kan bli någon annan som svarar än den som han har vänt sig till. Detta är anledningen till att jag har svarat på interpellationen i dag. Beträffande Per Israelssons första fråga vill jag säga att ett utredningsarbete skall påbörjas. Tiden fram till 1982 skall ju användas för att utreda alternativa vägar för hur landets försörjningsberedskap skall utformas på sikt. Den utredningen måste naturligtvis även beakta de effekter på vår försörjning som ett eventuellt köp av Norsk Hydro när det gäller Supra kan få. Därmed har jag besvarat Eivor Marklunds fråga. På Per Israelssons andra fråga kan jag bara svara att man får ta ställning efter det att utredningen, som nu skall studera Kvarntorp och Supra vidare, har lagt fram sitt förslag. Beträffande Per Israelssons tredje fråga vill jag bara säga att de utredningar som jag har aktualiserat efter det beslut som regeringen fattat när det gäller lokaliseringen till Norrtorp får det sakinnehåll som jag förut har nämnt. Som ett svar till Håkan Strömberg vill jag säga att detta är ett bevis för att vi här har visat stor öppenhet inför den oro som helt klart finns i detta område. Det är inte fråga om prestige från regeringens eller myndigheternas sida. Nu låter vi SMHI och FOA göra de utredningar som vi diskuterade i samband med Kumlamötet. Per Israelsson har uttalat förvåning över att detta utredningsarbete skall gå så snabbt. FOA:s arbete skall följa ett program som naturvårdsverket i dagarna tar ställning till. Jag kan i och för sig beklaga att detta program inte är officiellt i dag. Om Per Israelsson hade kunnat ta del av programmet, skulle även hans oro ha stillats. När FOA:s utredning, som vi har beräknat skall vara klar den 1 juli, har avslutats får vi ta ställning till om det behövs ett fortsatt utredningsarbete. Jag har sagt att byggnationen när det gäller SAKAB kan fortsätta oavsett dessa utredningar. Detta uttalande grundar jag på det faktum att vi alla redan när regeringen fattade lokaliseringsbeslutet var övertygade om att de skärpningar av bestämmelserna som regeringen då vidtog medförde att verksamheten kan bedrivas utan störningar för människor, natur och miljö. Vi har sedan gått vidare med dessa utredningar för att stilla den oro som trots allt fanns. Fortsättningsvis är det Kumla kommun som ger byggnadstillstånd för anläggningen. Det är också Kumla kommun som på vissa områden har att sluta avtal med SAKAB. Detta betyder att man inte omedelbart är färdig att sätta spaden i marken. I varje fall hinner den utredning som skall vara klar den 1 juli avslutas. Och då får vi se om vi behöver göra ytterligare kompletterande utredningar. Per Israelsson undrade i sin fjärde fråga vad som nu händer i området med bl.a. miljöundersökningarna. Per Israelsson är mycket väl medveten om att det här finns ett särskilt kontrollprogram som man har att följa. I denna verksamhet är både SMHI och andra myndigheter inblandade, och vi har till detta arbete dessutom knutit professor Rappe.

Fru talman! De flesta ledamöterna har lämnat riksdagen, och det är mycket lugnt och tyst här. Det utgör en utomordentlig kontrast till det möte där denna fråga behandlades som jordbruksministern och jag var på, då jag nästan hade medlidande med jordbruksministern. Det är i en helt annan värld som vi för denna diskussion i dag. Jag får tacka för de små kompletteringar som jag här har fått. Vad gäller ammoniakfabriken säger jordbruksministern att tiden fram till utgången av 1982 skall användas för utredningar. Jag förutsätter då att de anställda i Kvarntorp i mycket god tid kommer att få besked om hur det skall bli i framtiden. Och om SAKAB:s anläggning — vilket allt tyder på — placeras i Kvarntorp, borde länet som kompensation åtminstone få den metanolanläggning som Håkan Strömberg här har talat om. Det gäller naturligtvis under förutsättning att ekonomiska fakta inte talar emot en sådan placering. Kramfors hade ju utlovats en metanolanläggning i samband med en lokalisering av SAKAB:s anläggning till kommunen. Och jag tror att förutsättningarna för lokaliseringen av just en metanolanläggning ur ekonomisk synpunkt är bättre i Kvarntorp än i Kramfors. När det gäller de utredningar som bl.a. FOA skall göra säger jordbruksministern att han kommer att följa de riktlinjer som han utlovade i Kumla och som då uppfattades på ett visst sätt. Det nya var haverialternativet, som inte var med i materialet från början. Det skulle utredas och få lov att påverka ytterst också lokaliseringsbeslutet — om det kom fram alarmerande uppgifter från utredningen. Jag antar att jordbruksministern menar att han inte förväntar sig att sådana kommer. Jordbruksministern säger att när regeringen fattade beslut i lokaliseringsfrågan var man helt övertygad om att det hela kunde genomföras säkert. Men just haverialternativet var väl inte riktigt med i bilden. Jag kan inom parentes säga att till de föreslagna ändringarna i miljöskyddslagen har vi krävt att överväganden i denna fråga bör vara med i materialet inför beslut om lokalisering av en sådan här miljöfarlig anläggning. Jordbruksministern påminner om kontrollprogrammet och säger att SMHI m.fl. kommer att kopplas in för dess genomförande. Det nämndes ingenting om detta i svaret, och jag trodde nästan det hade kommit bort. Men det är bra att det finns kvar. Slutligen till kritiken mot lokaliseringen: Jag har hela tiden villkorat min kritik till att man skall visa, som jag sade i mitt första inlägg, att verksamheten kan bedrivas utan olägenheter. Jag hoppas nu verkligen det kommer att ske. Men jag vill påminna om att grannkommunen Hallsberg — som ligger mycket nära och som enligt den nya lagen skall få rätt att överklaga beslut — har krävt en omprövning och faktiskt ovillkorligt. Man är alltså hårdare där än vad jag är i denna fråga.
Fru talman! Jag är medveten om vilken svår fråga jordbruksministern haft att ta ställning till när det gäller SAKAB:s etablering. Däremot kan jag inte hålla med om att det visats stor öppenhet — kanske i någon mån på senare tid, men inte under den tid som frågan behandlades. Man körde ju över enhälliga yttranden från såväl Hallsbergs och Kumla kommuner som länsstyrelsen i Örebro län, där man ställde sig mycket tveksam med ledning av underlagsmaterialet i fråga om lokaliseringen till Kvarntorp — man hade velat se ett bättre underlagsmaterial för lokaliseringen till annan ort. På senare tid, när debatten kommit i gång, kan jag inte klandra jordbruksministern. Då har han kanske agerat mer öppet och tagit initiativ. Men man borde åtminstone från regeringens sida ha visat en sådan öppenhet att man för kommunerna presenterat ett bättre underlag. Nu var det kommunerna som fick åka och uppvakta regeringen och försöka föra fram de synpunkter som man hade att föra fram och som talade emot en etablering av den här fabriken i Kvarntorp. Jag kan säga jordbruksministern att debatten inte har tagit slut. Låt mig citera en motion till kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun som gäller undersökningar av de miljöstörande verksamheter som finns i Kvarntorpsområdet. Motionären säger: Kumla kommun, länsstyrelsen och regeringen lägger på människor den ena miljöstörningen efter den andra utan att fråga ifall vi är beredda att bära denna börda. Detta förfaringssätt anser jag inte hör hemma i en demokrati. Med stöd av ovanstående hemställer jag att Hallsbergs kommun kräver att ingen ny miljöstörande industri förläggs till Kvarntorpsområdet samt att den av regeringen beslutade kemiska anläggningen stoppas tills alla dessa grundläggande miljöutredningar slutförts. Motionen är inte underskriven av någon socialdemokrat och inte heller av någon partikamrat till Per Israelsson, utan av Roland Persson, ledamot för centerpartiet. Jag skulle vilja fråga Anders Dahlgren: Vad tycker jordbruksministern att vi i Hallsbergs kommun skall svara motionären?
Fru talman! När vi i vpk Norrbotten först gick ut med kravet om konstgödselframställning i länet var det naturligtvis för att vi däri såg möjligheter att skapa sysselsättning runt om i länet. Men allteftersom frågan har diskuterats vidare — jag har mött den i utredningar och vid samtal med personer och myndigheter — har självförsörjningsaspekten tagits fram allt oftare. Man har sagt att en säker tillgång på gödningsämnen är av vital betydelse för svenskt jordoch skogsbruk och därmed för folkförsörjningen ” och att också en tillfällig nedgång —t.ex. som en följd av en avspärrning, dvs. resultatet av förhållanden som Sverige inte kan påverka — kan minska produktionen inom jordoch skogsbruket. Nr 118 Särskilt när det gäller ammoniak har Sverige ett importberoende som vem som helst måste inse kan bli farligt i en krissituation. Jag kanske inte lika lätt som Anders Dahlgren kan slå mig till ro med att en arbetsgrupp i kanslihuset följer frågan. Jag har heller inte blivit lugnare sedan jag fått veta Anders Dahlgrens syn på den monopolsituation som kan uppstå med den utveckling som nu är på gång. Men låt oss ta den andra biten. Att man utnyttjar apatitförekomsterna i Norrbotten måste ju ha goda effekter ur både betalningsoch sysselsättningssynpunkt. Hur kommer det sig att man inte beaktar dessa synpunkter i regeringen? Den pressas hårt just av problem med betalningsbalansen och med sysselsättningssvårigheter, särskilt i vissa delar av landet — jag vill här än en gång framhålla Norrbotten. Jag tolkar detta som ren självuppgivelse. Är det verkligen så illa?
Fru talman! Jag vill till Håkan Strömberg säga att jag naturligtvis känner en viss glädje över hans fråga vilket svar Hallsbergs kommun skall ge på en motion. Men det är väl rimligt att man i Hallsbergs kommun i det fallet gör som i andra fall och själv bildar sig en uppfattning inom fullmäktige och svarar på motionen. Det är faktiskt därför vi har fullmäktigeinstitutionen och inte för att man skall fråga jordbruksministrar till råds. När det gäller det jag sade om öppenhet och lyhördhet är det möjligt att det var en överdrift. Vad jag gjorde var egentligen bara att citera ur en ledare i den socialdemokratiska tidningen i Örebro län, där man faktiskt sade så dagen efter det s.k. Kumlamötet. Det är naturligtvis inte nödvändigt att Håkan Strömberg delar den uppfattningen, men det var faktiskt ett citat jag gjorde. Jag vill nog också erinra om att Kumla kommun och länsstyrelsen i Örebro län i första omgången sade ja till denna lokalisering. Det är alltså inte riktigt att stå här och säga att man sade nej. Det gjorde man i den sista omgången i samband med remissbehandlingen. Jag vill säga till Per Israelsson: Använd inte sådana uttryck som att man gärna vill ha kompensation för att man får SAKAB-anläggningen. Jag har i grunden uppfattat Per Israelsson som angelägen om att vi skall få den här frågan löst och att vi skall få en central anläggning så att vi kan förbättra situationen för många människor i landet och så att vi inte riskerar att förstöra miljön på många områden. Då skall man i stället se SAKAB anläggningen som en miljövinst. Alla miljövänner borde då uttala sig positivt för att vi äntligen får en anläggning. Men om man gör såsom Per Israelsson och säger att man vill ha kompensation för denna anläggning, framstår det som om det är någonting negativt man lägger till det här området. Det är det inte. Det blir en total miljövinst. Får jag säga till Eivor Marklund: Blanda inte ihop de här två arbetsgrupperna! Jag är rädd för att Eivor Marklund gör det. Av mitt svar har framgått att man i den vidare undersökningen av en fortsatt tillverkning av ammoniak i Kvarntorpsområdet ser över denna fråga ur beredskapssynpunkt. Dessutom 224 har vi en arbetsgrupp som sedan länge har arbetat med beredskapsfrågor och deras lösande mellan exempelvis Sverige och Norge samt ett utvidgat arbete när det gäller att totalt utveckla handeln mellan Norge och Sverige. Inte ens Eivor Marklund kan väl ha någonting emot att vi får ett vidgat handelsutbyte och kanske även på det sättet en för båda länderna tryggare beredskapssituation. Men i dag är det omöjligt att säga vad det hela leder till. När det gäller ammoniakförsörjningen har vi ändå fått ett andrum på två år. Sedan får vi se vad som händer i det längre perspektivet. Får jag sedan, fru talman, eftersom fru Marklund kommer tillbaka till frågan om Norrbottens möjligheter att framställa fosforgödsel, bara erinra om att Boliden har försökt använda apatit som råvara vid tillverkning av fosforgödsel men fått sådana störningar i produktionen att man bl.a. av kostnadsskäl tvingats importera råfosfat som råvara. Men de ansvariga beredskapsmyndigheterna förutsätter att inhemsk apatit kommer att kunna användasi ett krisläge trots störningarna i produktionen. Jag vill också erinra om, innan fru Marklund talar sig alltför varm för detta fosforgödselmedel enbart ur Norrbottens synpunkt, att fosforgödselmedel ur apatit innehåller andra ämnen än kadmium som kan innebära mycket stora miljöproblem. Därför är det inte så enkelt att man bara kan säga att om vi använder apatit får vi inte de här miljöproblemen.
Fru talman! Jag sade, Anders Dahlgren, att öppenheten hade kommit i ett alltför sent skede. Jag tycker att öppenheten är bra, och Anders Dahlgren skall ha heder av initiativen till ordnandet av dessa informationsmöten. Men öppenheten borde ha kommit tidigare, redan på utredningsstadiet. I stället var det kommunerna som fick uppvakta och försöka föra fram sina synpunkter. Därför delar jag inte meningen att det hela tiden rått en öppenhet. Låt mig också ansluta mig till jordbruksministern och säga att det är oerhört viktigt att en anläggning som kan ta hand om kemiskt avfall kommer till stånd. Jag har viss kontakt med Fabriksarbetareförbundet och vet därför att man från många håll i landet uttrycker sin oro över att kemiskt avfall lagras inom industrierna därför att det f. n. inte finns någon som kan ta hand om det. Det gör att de anställda också gärna ser att anläggningen kommer till stånd. Det vi med all rätt kritiserat är det underlagsmaterial som har kommit fram om lokaliseringen. Det har inte presenterats sådana alternativ att vi kan vara nöjda. Vi vet att området vid Närkes Kvarntorp är mycket känsligt, och det tål inte någon miljöstörande verksamhet förutom den som redan finns där. Men vi skall självklart inte lasta jordbruksministern för de gamla synder som begicks under krigsåren. Vi är alla medvetna om de felen, men det finns också en viss förståelse för att man i en avspärrningssituation utan beredskap var tvingad till den framställningen av bensin. Men låt mig också, med anledning av att Anders Dahlgren inte direkt kunde ge något tips om hur vi skall besvara motionen av hans partikollega i Hallsberg, säga att om vi hade haft ett bättre underlagsmaterial hade vi kanske också haft lättare att utforma svaret på motionen.

Fru talman! Så många nya fakta lär vi väl inte få fram i den här debatten. Men något nytt har ändå framkommit. Jag skall gå igenom några saker som jordbruksministern nämnde i sitt senaste inlägg. Han påminde om att Kumla inte alltid har sagt nej utan också tidigare sagt ja. Det har också länsstyrelsen gjort. Inför det val, vars resultat den sittande regeringen så att säga sitter kvar på, svängde nästan samtliga partier och sade nej till denna lokalisering, för det var opportunt inför det valet. Det är alltså en särskild historia bakom kommunernas och länsstyrelsens ställningstagande till lokaliseringen av SAKAB:s anläggning. Sedan sade jordbruksministern att jag inte skall tala om kompensation för SAKAB, därför att SAKAB är en miljövinst. SAKAB-anläggningen är inte något negativt utan en total miljövinst, sade jordbruksministern. Ja, jag är faktiskt överens med jordbruksministern om att det är fråga om en total miljövinst. Men den plats i landet som får anläggningen måste finna sig i en lokal emission från anläggningen. Även om vi försöker begränsa den så mycket som möjligt kommer vi aldrig ifrån att det blir en emission i området. Det är också psykologi kring detta. Men det kan kanske även visa sig att det finns reella risker. Från min långa industriella erfarenhet skulle jag kunna ge jordbruksministern exempel på reella risker. Jag skulle kunna ge många sådana exempel, om vi hade tid. Det har vi i och för sig, men jag skall bara påminna om att för någon vecka sedan inträffade ett haveri i en anläggning där jag ibland arbetar. Verksamheten där har pågått i ungefär 30 år utan att det hänt någonting, men i förra veckan sprängdes en apparat som gått i 30 år. En betongbyggnad skadades betydligt, så arbetet ligger nere. Dess bättre kom ingen människa till skada — ingen var tillräckligt nära. Jag kan ge andra exempel på olyckor inom sprängämnesområdet som aldrig har klarats ut och där arbetet pågått i många år. När det gäller industriella processer skall vi aldrig säga aldrig, utan vi skall göra grundliga undersökningar för att förvissa oss om att ingenting allvarligt kommer att hända. Det ligger litet psykologi i detta med kompensation. Får man dessa lokala emissioner från SAKAB, vissa olägenheter med transporter m.m. vill man ha någon kompensation, som man ville i Kramfors. Om man tolkar jordbruksministerns uttalande om att SAKAB är en miljövinst kan man emellertid förstå honom. När det gäller detta med ammoniak vill jag påminna om att det inte bara är en jordbruksfråga utan också en fråga som gäller landets försvar. I ett avspärrningsläge måste vi kunna göra koncentrerad salpetersyra, om vi skall kunna tillverka sprängämnen i landet. Ammoniumnitrat exempelvis är en råvara för tillverkning av det militära sprängämnet hexogén, som görs i Bofors. Jag tror att det är viktigt att vi kan uppehålla en ammoniaktillverkning inom landet, och jag hoppas att anläggningen i Kvarntorp kommer att få bli kvar med denna tillverkning även framåt i tiden. Att den över huvud taget finns i Kvarntorp beror ytterst på staten. Staten byggde skifferoljeverket. Man ville ta vara på restgaserna från skifferoljeverket, och därför byggdes ammoniakfabriken. Nu kör man på olja i stället, men fabriken finns där, och jag tror att den behöver vara kvar också i framtiden.

Fru talman! Menar herr Israelsson verkligen att vi skulle kunna stilla befolkningens oro i det här området genom att förse området med ytterligare industrier eller genom att garantera befintliga industriers fortlevnad? Tror herr Israelsson verkligen att det är så enkelt att stilla den här oron, att man skulle kunna göra det genom att garantera nya arbetstillfällen? Då har herr Israelsson totalt missförstått den, som jag uppfattar den, ärliga oro som finns i området. Den stillar man inte genom att tillföra nya industrier, utan den stillar man enbart genom saklig information och genom att visa att anläggningen fyller de krav som vi har sagt att den skall göra. Man kan inte så att säga köpa sig fri från den här oron genom att förse området med nya industrier.
Fru talman! Låt mig först säga några ord till Per Israelsson, som sade att det var opportunt att man i ett visst skede inför en valrörelse 1979 sade nej till den här anläggningen trots att man tidigare hade sagt ja. Det är så, fru talman, att under den tid som frågan har behandlats har kunskapen ökat hos kommun, hos befolkning, hos länsstyrelse och — det vågar jag påstå — också hos departementen och andra myndigheter. Och allteftersom olika riskmoment fördes fram blev man naturligtvis mer försiktig och ville ha ett bättre underlagsmaterial när det gällde lokaliseringen. Sedan tror jag i likhet med jordbruksministern inte att man stillar oron för miljöriskerna med att erbjuda en industrietablering, men däremot stillar man den oro som finns i området för sysselsättningen. Det är många industrier i vårt land i dag som har svårt att skapa sysselsättning. Om jordbruksminister Dahlgren fortsätter att läsa den socialdemokratiska tidningen i Örebro skall han också märka att där dagligen finns rapporter om brist på sysselsättning i länet. Ytong varslar exempelvis om permitteringar och har svårigheter. Den oron för sysselsättningen skulle alltså stillas om man fick i gång en industripolitisk satsning som hade framtiden för sig. Jag tror att det skulle vara positivt om regeringen handlar i detta läge. Jag vet att jordbruksminister Dahlgren tidigare uttalat sitt intresse i de här frågorna. Det är också ur miljösynpunkt viktigt att vi får i gång en försöksanläggning för framställning av metanol med inhemska råvaror — det gör oss mindre utlandsberoende. Därför är det viktigt att den anläggningen kommer till stånd. Det finns, som jag sade tidigare, många fördelar som talar för att anläggningen skall placeras i Kvarntorp. Där finns kunnande, och i varje fall de utredningar som jag har tagit del av visar att det också är det ekonomiskt bästa alternativet. Man pekar på att det skulle bli ända upp till 60-70 milj.kr. billigare än annan lokalisering. Och det tror jag är värt att beakta i detta läge.
Fru talman! Jordbruksministern talade om oro. Han talade också om ärlig oro. I den meningen kan man tolka in att det samtidigt skulle kunna finnas en annan typ av oro, som icke var ärlig och som då möjligen skulle vara politiskt betingad. Jag vill inte förneka helt och hållet att det kan finnas sådan oro. Någon del av den skandering som riktades mot jordbruksministern vid det s.k. Kumlamötet var nog ett inslag av politisk oro. Så ärlig kan man nog vara att man erkänner det. Jag deltog inte på något sätt i de aktiviteterna utan var en lugn lyssnare och frågade jordbruksministern om några saker på mötet. Jag skall alltså inte förneka att den typen av oro kan finnas. Men huvuddelen av all oro är säkert allvarligt grundad. Därför anser jag att den också skall tas på allvar. Låt mig sedan beröra detta med att köpa sig fri, som jordbruksministern flera gånger upprepade att man inte skall göra. Jag vill ändå hävda att människor i området har en sådan känsla att de vill ha något i gengäld när de tar på sig att ha den här anläggningen. Människor anser att de gör uppoffringar genom att ta på sig den, därför att ingen annan i landet vill göra det. Vidare riskerar en mängd människor — genom det låga byggande som vi har här i landet och som Håkan Strömberg var inne på — alldeles i närheten av denna anläggning, vid Ytongfabriken, att förlora sina jobb eller gå permitterade en lång tid. Därför skulle det inte skada om det här området fick litet ny sysselsättning, något över den begränsade sysselsättning som SAKAB:s anläggning ändå ger.

Herr talman! Eva Hjelmström, Hans Petersson i Hallstahammar, Raul Blächer och Sven Henricsson har var för sig i närapå likalydande ordalag frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att folkbibliotekens verksamhet försämras. Frågeställarna hänvisar bl.a. till i vissa kommuner inträffade eller planerade minskningar av de kommunala anslagen till biblioteksverksamhet. Vidare har — mot samma bakgrund — Carl-Henrik Hermansson frågat mig om jag kommer att ge biblioteksutredningen direktiv att lägga fram förslag om en bibliotekslag. Ansvarsfördelningen på kulturområdet mellan stat, landsting och kommuner har legat fast sedan riksdagens beslut år 1974. Folkbiblioteken har sedan länge varit ett av de viktigaste områdena för kommunernas självständiga kulturella insatser. De kommunala anslagen är och förblir helt avgörande för hur verksamheten kan utvecklas. Staten ger f. n. bidrag till lånecentraler, den regionala biblioteksverksamheten samt specialinriktade bidrag till de lokala biblioteken för bl.a. allmän upprustning, bokbussar, arbetsplatsutlåning samt verksamhet för barn och invandrare. Totalt uppgår det statliga biblioteksstödet till 28 milj.kr. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att inom denna medelsram inrätta depåfunktioner vid lånecentralerna. Detta beräknas på sikt minska kostnaderna för de kommunala biblioteken med ca 4 milj.kr. per år. Staten finansierar vidare den centrala biblioteksverksamheten med talböcker och punktskriftsböcker till en kostnad av ca 18 milj.kr. per år. I årets budgetproposition har föreslagits en höjning av anslaget med ytterligare 2 milj.kr. De statliga anslagen till litteratur och folkbibliotek har i år endast på några punkter kunnat räknas upp. Genom omprioriteringar på kulturområdet har ändå några ökade satsningar kunnat föreslås, t.ex. med 2 milj.kr. ökad biblioteksersättning till författare och ett nytt stöd till bokdistribution med 1,1 milj.kr. i nya medel. Biblioteken har en central rolli den lokala kulturpolitiken. Vägledande för de statliga insatserna är att stödja biblioteksverksamheten snarare än att reglera den. Riksdagen har under senare år gång på gång och i tider med bättre ekonomiska förutsättningar avvisat tanken på en bibliotekslag. Jag ansluter mig till de synpunkter som därvid anförts. Kommunerna måste ha möjlighet att göra sina egna prioriteringar utifrån lokala förutsättningar och behov. Det är således inte aktuellt att ge några tilläggsdirektiv till folkbiblioteksutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Eva Hjelmströms fråga, vilket hon själv är förhindrad att ta emot. Den nedrustning av biblioteken som följer av utebliven ökning av budgetanslagen till biblioteken får återverkningar på hela verksamheten genom minskade bokinköp, inskränkningar när det gäller öppethållandetider, den öppna verksamheten, bokbussar, arbetsplatsutlåningar osv. Barn och ungdomar, pensionärer och invandrare kan komma att drabbas särskilt hårt i ett läge då det kanske är viktigare än någonsin att vi breddar och utökar det kulturutbud biblioteksverksamheten utgör. Otillräckliga resurser får på sikt också återverkningar på bokutgivningen och minskar möjligheterna till en ökad utgivning av nya svenska författare till facklitteratur och invandrarlitteratur. Bland besparingsalternativen som man nu i många kommuner, bl.a. i Stockholm, tvingas diskutera är sommarstängningar, begränsning av verksamheten vid läsesalongen i Kulturhuset, begränsningar av öppethållande vid huvudbiblioteket, av författaraftnar och barnbibliotek. Några nya biblioteksfilialer kommer knappast att kunna öppnas. Utlåningsoch mediaservice samt informationstjänst kommer inte att kunna utvecklas. Inte heller den viktiga uppsökande verksamheten vid arbetsplatser, barnstugor, bostadshotell osv. kommer att kunna få tillräckliga resurser om inte anslagen ökas. Läget är i stort sett lika illa i de flesta kommuner, även om små och fattiga kommuner och deras invånare som vanligt drabbas värst. Utbildningsministern säger i svaret: ”De kommunala anslagen är och förblir helt avgörande för hur verksamheten kan utvecklas.” Till det skulle jag vilja säga att mot bakgrund av kommunernas ansträngda ekonomi är just de statliga anslagen helt avgörande för hur den kommunala biblioteksverksamheten fortsättningsvis skall kunna utvecklas. Inser inte utbildningsministern, som är den ytterst ansvarige för kulturfrågorna, faran av att inte ge biblioteken sådana anslag att biblioteksverksamheten åtminstone kan bibehålla nuvarande standard? Av svaret som lämnats framgår tyvärr inte om och hur utbildningsministern vill bryta den nuvarande trenden. Eller är det så att utbildningsministern menar att det i svåra tider är försvarligt att göra kraftiga nedskärningar på kulturområdet och när det gäller bibliotekens centraia roll i den lokala kulturpolitiken?

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag hade ställt frågan om biblioteksverksamheten och tagit exempel från mitt hemlän Västmanland. I den nedskärningskarusell som nu har satts i gång ute i kommunerna drabbas kulturen hårt. Den drabbas hårt därför att det inom kulturen oftast inte finns något fläsk att skära bort. På kulturområdet har man alltid haft det kämpigt att försvara sin andel av de kommunala medlen. Och om man nu skall skära bort ungefär 2 20 från biblioteksverksamheten kommer det att märkas ordentligt. Det blir ett kraftigt ingrepp i verksamheten. Detta kommer att märkas just på grund av att man under många år inte har kunnat kompensera sig för bokprisernas höjningar. De höjningar man har kunnat göra i kommunerna har inte räckt till för att kompensera dessa höjningar av priserna. Samtidigt har man inom biblioteken strävat efter att utveckla verksamheten, att komma ut till och nå kontakt med många människor, dvs. en utåtriktad och uppsökande verksamhet. När man skall strama åt blir det tyvärr så att man drar in på sådant som gäller de rörliga kostnaderna inom denna verksamhet. De fasta kostnaderna, i form av lokaler m.m., kan man inte göra någonting åt, åtminstone inte kortsiktigt. Det blir i stället just arbetsplatsutlåning, uppsökande verksamhet och annan öppen verksamhet och öppethållande som drabbas. Detta är rätt allvarligt, eftersom det just nu — i varje fall i vårt län — har kunnat skönjas ett ökat intresse för bibliotekens tjänster. Utlåningen har ökat, och kontakten med allmänheten har också ökat på ett högst avsevärt sätt. Det lär också vara så att människor i kristider söker sig till kulturen, och av den anledningen kan man alltså förvänta ett större intresse för bibliotekens verksamhet. Och nog har vi kris så att det räcker i Bergslagen. Jag kan bara koppla den nedskärning som nu sker inom kulturområdet till att det just nu startar en permitteringsoch avskedskarusell som kommer att drabba många av Bergslagskommunerna. Just i den situationen tror jag att kulturen är oerhört viktig. För att gå över till det svar som utbildningsministern har lämnat, så säger han helt riktigt att ansvaret ligger på kommunerna. Men det är just det som är problemet. Jag får lov att ansluta mig till vad Tore Claeson sade, nämligen att det är just här som staten måste träda in. Utbildningsministern har ett extra ansvar i den krissituation som uppstår, när man vet att kommunerna inte har något mer att bjuda, att komma med något initiativ som möjligen skulle kunna rädda situationen. Den blir nämligen allvarlig på lång sikt — det är jag helt säker på.

Herr talman! Jag tackar utbildningsoch kulturministern för svaret. Tanken bakom bibliotekens arbetsplatsutlåning har ju varit att man skulle dra nya människor till biblioteken genom att söka upp dem i deras vanligaste miljö. Bakgrunden var ju vetskapen om att det även med en ökad tillströmning av boklånare och en ökad utlåning är de bättre utbildade och bättre ställda grupperna i samhället som dominerar bland biblioteksbesökarna. Behovet av en uppsökande verksamhet för att ge kultur åt de många och öka litteraturens tillgänglighet hade alltså upptäckts. Verksamheten med arbetsplatsutlåning är ny, men den fick en lovande start. Intresset var på väg uppåt. Nu stryps den verksamheten — kvävs i sin linda, skulle man med all rätt kunna säga. Intresset för arbetsplatsutlåningen sjunker redan, eftersom den sålunda har börjat hållas tillbaka. Det satsades för litet från början. Den personal som biblioteken kan avvara för uppgiften att söka upp de människor, som inte kommer självmant till biblioteket, hinner inte med att också göra sin verksamhet känd i kommunen. Nu säger ju inte statsrådet något om huruvida han verkligen någonsin tänker göra något åt det här. Tjatet om det statsfinansiella läget har vi hört till leda — det vore intressant att någon gång emellanåt få höra vad ett statsråd i den nuvarande regeringen har för planer för åren framöver. Har t.ex. Värmlands läns kommuner fått sin sista bokbuss, eller kan det tänkas att statsrådet ämnar se till att det åtminstone under 1980-talet blir en vändning i åtstramningen och nedrustningen på kulturens område? Och är det stopp nu för aktuella nedskärningar? Räcker det nu, eller skall biblioteken inom kort också tvingas minska öppethållandet? Skall kanske även barnavdelningarna och filialerna behöva stängas.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Som tidigare här har sagts har vi i dag en s.k. svångremspolitik, som i mycket hög grad drabbar kommunerna, särskilt glesbygdskommunerna. Redan tidigare har vissa samhällen i kommunernas utkanter drabbats mycket hårt av avfolkning och ogynnsam ålderssammansättning. Denna politik, som har drivits under många år, har ansetts vara till nytta för en effektivisering av landets näringsliv, och man har sagt att strukturomvandlingen har varit bra. Men den har också betytt att många bygder blivit praktiskt taget förslummade. Nu sitter kommunstyrelserna också i de drabbade kommunerna och arbetar med sparplaner — det gäller ju att försöka få debet och kredit att gå ihop. Alla som arbetar i kommunal verksamhet vet av egen erfarenhet att kulturoch fritidsverksamhet under sådana förhållanden omedelbart blir aktuella för prutningar. I detta läge är det verkligen oroande att man nu från ansvarigt håll ger tips om att bokbussar kan dras in och biblioteksfilialer läggas ner. Var i landet kommer, frågar man sig, dessa tips att i första hand bli aktuella? Jo, just i glesbygdskommunerna — dvs. i de landsdelar där vi har långa avstånd mellan byarna och där bokbussens ankomst verkligen är en händelse. Jag vet inte om utbildningsministern har varit i en liten norrländsk by när bokbussen anländer och sett hur barnen kommer springande och hur de gamla sluter upp — man ser det så att man har fått en kontakt med livet i den stora verkligheten utanför. Hur blir det i t.ex. Åre eller Ragunda, som nu faktiskt har små biblioteksfilialer? Vi har många vidsträckta kommuner, t.ex. i Norrlands inland, där det skulle uppstå ett kulturellt vakuum, om man skulle skära ned när det gäller biblioteksfilialer och bokbussar — som nu rekommenderas eller i varje fall tipsas om från Kommunförbundets sida. På många håll går man nu faktiskt och hoppas på ytterligare en bokbuss, men en sådan kan väl svårligen anskaffas med tanke på det sparklimat som man hela tiden verkar för. Framför allt måste det vara angeläget att se till att de statliga bidragen till biblioteksverksamheten inte urholkas. Man får verkligen hoppas att biblioteksanslaget upphör att vara en sorts budgetregulator, någonting som kommunerna kan syssla med, om det finns pengar. Därvid borde rimligen en ny bibliotekslag — som C.-H. Hermansson omnämner i sin fråga — innebära människornas rätt till biblioteksservice, oavsett var de bor i landet. Nedlagda bibliotek, kortare öppethållandetider och sänkta anslag — som Kommunförbundet nu talar om i sina spartips — skulle förebåda kulturskymning i många norrländska bygder, och det vill väl ändå inte utbildningsministern skall inträffa.

Herr talman! Jag skall inte upprepa eller försöka sammanfatta vad som har sagts i de föregående anförandena om det allvarliga läget på biblioteksfronten. Anförandena har varit talande nog. De har illustrerat hur biblioteken är i kris. Den uppsökande verksamheten måste på många håll starkt begränsas. Öppethållandetiderna blir kortare, antalet tjänster skärs ned, mediaanslagen sjunker. Detta får, som alla förstår, allvarliga kulturpolitiska följder. Jag förstår inte hur kulturministern kan acceptera detta utan att föreslå beslutsamma motåtgärder. För vår del anser vi att en bibliotekslag verksamt skulle kunna bidra till att häva krisen vid biblioteken. Lagen skulle ha formen av en ramlag, som gör det möjligt att nå en hög och jämn standard på bibliotekens service över hela landet i vad gäller deras basfunktioner, litteraturtillgång och tillhandahållande av information. Sveriges författarförbund har lagt fram ett i detalj utformat förslag om hur en sådan bibliotekslag bör utformas, och det kan användas, om kulturministern envisas med ståndpunkten att biblioteksutredningen inte skall få utreda den här frågan. En bibliotekslag är viktig av följande två huvudorsaker. För det första: den skulle utjämna den nuvarande stora klyftan mellan olika kommuner när det gäller biblioteksstandard. För det andra: den skulle medföra en stark höjning av genomsnittet för vad folkbiblioteken ställer till förfogande för allmänheten. Folkbiblioteken bedöms ju allmänt vara av grundläggande betydelse i kulturpolitiken. I många kommuner är det den enda kulturinstitutionen. En bibliotekslag skulle öka medborgarnas tillgång till god litteratur etc. Den skulle förbättra läget för bokförlagen av vilka många nu har stora svårigheter. Den skulle också skapa bättre arbetsersättningar för författare, konstnärer och tondiktare. Om kulturarbetarnas situation sade Jan Gehlin vid den stora demonstrationen och uppvaktningen för riksdagen den 25 mars: ”Vi har under det gångna året gjort en ny inkomstundersökning beträffande kulturarbetarna. Och då har vi funnit att de flesta grupper idag i fast penningvärde står sämre än de gjorde före reformerna. De ersättningsnivåer som riksdagen fastställde som skäliga 1975-76 har sjunkit — biblioteksersättningen har t.ex. bara ökat med 1/3 av arbetskostnadsindex, vilket betyder att den de facto är 25 96 lägre i dag än 1975 — är vi på väg tillbaka till gropen?” Varför vill kulturministern inte ens ge biblioteksutredningen i uppdrag att utreda frågan om en bibliotekslag? Att Jan-Erik Wikström en gång har tagit ställning emot en sådan lag är ju inget sakskäl.
Herr talman! Den bild som flera av frågeställarna ger av läget på biblioteksfronten är säkert riktig — i varje fall är det väl så i många kommuner — och jag är den förste att beklaga det. Men det aktualiserar frågan om anvarsfördelningen mellan stat och kommun. Man skall i tider som dessa inte tro att man löser frågan bara genom att föra över kostnadsansvaret från kommunerna till staten. Det är ju bara en skenlösning. Carl-Henrik Hermansson tar upp frågan om bibliotekslag. Att varken jag eller riksdagsmajoriteten har kunnat acceptera ett sådant förslag beror på att vi menar att det kräver betydande statliga insatser. En sådan bibliotekslag blir ju meningslös om den inte kompletteras med statsbidrag av en helt annan storlek än vi har i dag. Att jag inte har bedömt det meningsfullt att låta utreda detta spörsmål beror på att jag inte bedömer att vi har ekonomiska förutsättningar att förverkliga en sådan lag. Då är vi alltså hänvisade till opinionsbildning och Nr 119 bevakning ute i kommunerna. På den punkten delar jag den syn som väl alla Tisdagen den frågeställarna har, nämligen att man i de kommunala besparingarna inte 21 april 1981 nödvändigtvis alltid i första hand skall kasta sig över kulturen eller folkbiblioteken. Där har vi ett gemensamt ansvar att hävda bibliotekens intressen och se till att det bland medborgarna skapas ett underlag för bevakning av detta viktiga område.
Herr talman! Jag vill till det som utbildningsministern nyss yttrade först säga att så är inte läget nu i kommunerna att man i första hand skall kasta sig över kulturområdet — biblioteksverksamhet och liknande. Den nu sittande regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten har nogsamt sett till att man på en rad områden i kommunerna fått försämrade statsbidrag och försämrade möjligheter att klara en god service till kommuninnevånarna. Även om man har de allra bästa ambitioner i kommunerna — och det har man — går det också ut över den här verksamheten. Vad som är allvarligt är att man för kommunernas del inte får och inte kan påräkna några ökade medel för de kostnadsfördyringar som har skett. Det innebär att man tvingas skära ned verksamheten på olika områden. Men det innebär också att de långsiktiga planer som man i kommunerna haft att ta fatt den stora eftersläpningen på detta område — planer för vilka man med utgångspunkt i riksdagens tidigare beslut och ställningstaganden ansett sig ha goda skäl att räkna med mer pengar från statens sida — nu har kommit på skam. Sedan kan man beklaga läget i kommunerna, men det hjälper inte. Vad som behövs är alltså ökade insatser från statens sida, vilka åtminstone garanterar en fortsatt verksamhet på detta område av ungefär samma omfattning som den man nu har.
Herr talman! Kulturministern säger att det inte skall tas några initiativ från statens sida — det vore en skenlösning att tänka sig statliga ingrepp på ett område där kommunerna nu har ansvaret. Ett sådant svar kan jag bara tolka som en total kollaps för den statliga kulturpolitiken och dess fina målsättningar att motverka kommersialismens negativa verkningar osv. Det finns en rad fina mål därvidlag som en enig riksdag har fastställt. Ute i kommunerna, där man inte har några kulturhus, är besök på söndagsöppna varuhus egentligen de enda aktiviteter som erbjuds människor som är lediga. För oss som nu har ett ökat tryck från invandrare vilka kommer från bokbålens Chile och vill efterfråga litteratur på spanska, av politisk och ekonomisk karaktär m.m., framstår aviserade nedskärningar för 1982, 1983, 1984 — jag vet inte hur många år det gäller, men i varje fall för tre år framåt är det klart för Västerås kommun — som katastrofala. Vi vet ju att kulturen har kämpat i motvind och alltid haft det jobbigt att klara sin del. Det finns inget fläsk att skära av på kultursidan. 1 Det vore på sin plats att kulturministern åtminstone uttalade något slags vilja att rätta till det här förhållandet nu. Den passivitet som visas kan inte accepteras — inte av alla de människor som nu drabbas av de kulturella nedskärningarna.
Herr talman! Utbildningsministern säger att det i tider som dessa inte är någon mening med att föra över kostnader från kommunerna till staten. Men som vi påpekar i andra sammanhang när det gäller den ekonomiska politiken är det inte bara fråga om de pengar som finns och som stat och kommun har fått in genom nuvarande skatteinkomster o. d., utan vi har också pekat på möjligheterna att göra en omfördelning. Och det är just en omfördelningspolitik i stort som regeringen sysslar med. När statsrådet anser att det inte nu skulle vara nödvändigt för kommunerna att kasta sig över just kulturen bortser han ju, med det ansvar som kulturministern ändå har för kulturen i det här landet, från det faktum att det redan i dag finns stora skillnader mellan kommunerna, icke minst just när det gäller biblioteken. Tidskriften Råd och Rön gjorde nyligen vid en undersökning en jämförelse mellan två kommuner i Värmland och fann därvid att det i biblioteket i den ena kommunen fanns sex böcker per invånare men i grannkommunen bara en halv bok per invånare. Så hanterar kommunerna detta, och en av orsakerna är frånvaron av en bibliotekslag. Det är självklart att också kulturen är ett åtråvärt område när så gott som hela landet huvudsakligen sysslar med nedskärningar och inte med att tillfredsställa behov. Då ger de sig naturligtvis på de områden där de inte har lagliga skyldigheter att sörja för medborgarnas bästa.
Herr talman! I utbildningsministerns svar talas det om att stimulera och inte att reglera. Det låter ju liberalt och fint.

Då förstör man vad man tidigare har satsat, därför att man inte kan se till att den planerade uppbyggnaden fullföljs. Här menar jag att det måste finnas skäl att tänka på vad bl.a. C.-H. Hermansson har sagt och lägga på minnet att tillkomsten av en bibliotekslag är en synnerligen angelägen sak för att få en styrning och en kontroll av hur statliga medel används och att det inte bara gäller att ge blockanslag. Detta är också väldigt angeläget. Jag vill även nämna bokbussarna. Det är ju så att en bokbuss numera har väldigt höga driftkostnader, och även om det finns ett anslag varifrån man kan få statsbidrag till bokbussar, så finns det faktiskt många kommuner som, när de ser på totalkostnaden, inte vågar söka pengar från det anslaget.

Herr talman! Vi har inte tillräckliga ekonomiska resurser för att med en — Tisdagen den bibliotekslag kunna utjämna standardskillnaderna mellan folkbiblioteken, 21 april 1981 säger kulturministern. Men ju högre siffror man anför för dessa kostnader, desto tydligare illustrerar man hur oefterrättligt det nuvarande tillståndet är. Varför skall invånarna i vissa kommuner tvingas att acceptera den utomordentligt låga standard som biblioteken i en del fall nu har? Varför skall sparsamheten drabba just försörjningen med goda böcker? Är t.ex. flyttningen av riksdagen för många hundratals miljoner viktigare som kulturinsats än att att göra folkbiblioteken bättre? Jan-Erik Wikström har nyligen i en tidningsartikel sagt att de som vill värna om folkbiblioteken i första hand bör vädja till de politiskt ansvariga i kommunerna. Men den borgerliga regeringen försöker hela tiden påverka kommunerna att hålla tillbaka sina utgifter. Som medlem av regeringen talar Jan-Erik Wikström här med två tungor. Sanningen är ju den att både den nuvarande kulturministern och tidigare kulturministrar har talat emot en bibliotekslag, oavsett om det har varit goda eller dåliga tider. Ett av de argument man anfört har varit att en lagstiftning skulle inkräkta på det kommunala självstyret. På grund av att de statliga insatserna genom en lag skulle trygga bibliotekens basfunktioner ökar emellertid i realiteten kommunernas självbestämmanderätt. Under nuvarande förhållanden innebär detta, som Författarförbundet påpekat, i många kommuner bara en rätt att välja mellan en större eller mindre grad av otillräcklighet. Kulturrådet, Författarförbundet och bokförlagen talar för en bibliotekslag. Jag upprepar min fråga: Vilka sakskäl har kulturministern för sin ståndpunkt att inte ge biblioteksutredningen i uppdrag att utreda frågan om en bibliotekslag?
Herr talman! Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att jag inte sade att några initiativ inte skulle tas från statens sida. Vad jag sade var att man inte bara kan stjälpa över kostnaderna från kommunerna på staten. Självfallet hoppas jag att vi skall få förslag från folkbiblioteksutredningen, som bl.a. syftar till att genom omprioriteringar bättre utnyttja de resurser som vi i dag ger till kommunerna. Mot en bibliotekslag talar för det första att vi inte har ekonomiska resurser och för det andra att detta traditionellt har varit ett område där kommunerna tagit större kulturellt ansvar än på något annat. Man kan med samma rätt fråga sig varför vi inte skulle ha en allmän kulturlag, där det noga reglerades vad kommunerna skall göra. Frågeställarna har illustrerat några av problemen med den kommunala självstyrelsen och framhållit att det blir en ojämn standard. Men det kanske man får ta. Det finns också en annan sida: somliga kommuner har satsat utomordentligt bra på biblioteken, och jag hoppas att de skall fortsätta att göra det. att trygga författarnas ekonomiska villkor
Herr talman! Det var intressant att höra utbildningsministern säga att han inte sagt att det inte skulle komma några initiativ och att denna problematik inte uteslöt att han skulle ta några initiativ. Men det var ju precis det jag frågade om: Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att biblioteksverksamheten inte skall urholkas? Men det fick jag inget svar på. Men nu säger utbildningsministern att initiativ inte är uteslutna. Då måste jag fråga igen: Vilka är dessa initiativ?

Herr talman! I sina direktiv till den biblioteksutredning som arbetar nu har ju statsrådet Wikström också behandlat frågan om en bibliotekslag. Han hänvisar framför allt till vad litteraturutredningen sade 1974, när den talade emot en sådan lag.

I de övriga nordiska länderna har man bibliotekslagar, och de fungerar mycket bra. Varför kan vi inte ha en bibliotekslag i Sverige?

Herr talman! Karin Nordlander har — med hänvisning till biblioteksersättningens eftersläpning i förhållande till kostnadsutvecklingen — frågat mig vad regeringen avser göra för att långsiktigt trygga författarnas ekonomiska villkor. Genom biblioteksersättningen och övriga statliga instanser på litteraturoch biblioteksområdet har författarna fått en ekonomisk grundval för sitt arbete som andra fritt verksamma kulturarbetare knappast har i dag. Det trygghetssystem som under nästan 30 års tid byggts upp genom att Sveriges författarfond fördelar biblioteksersättningen är unikt även i ett internationellt perspektiv. Den statliga ersättningen till författarfonden uppgår innevarande budgetår till ca 31 milj.kr. I årets budgetproposition föreslås en höjning av biblioteksersättningens grundbelopp från 30 till 32 öre. Denna höjning beräknas tillföra författarfonden ytterligare 2 milj.kr. Regeringen föreslår därutöver att en bokdistributionsreform genomförs till en kostnad av 1,6 milj.kr. som komplement till utgivningsstödet, vilket bibehålls intakt. Genom stöd till utgivning och distribution av böcker bidrar staten indirekt till att förstärka författarnas inkomster. Som på andra områden utgör det statsfinansiella läget här en gräns för vad som är möjligt att föreslå. Ett automatiskt verkande system för uppräkning av biblioteksersättningens grundbelopp anser jag det inte möjligt att införa. Behovet av höjd biblioteksersättning och andra åtgärder som kommer författarna till godo får varje år bedömas med hänsyn till andra kulturarbetargruppers behov och det totala ekonomiska utrymmet för statliga insatser på kulturområdet. Kulturarbetarorganisationernas egna prioriteringar, framförda vid årliga överläggningar mellan Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och utbildningsdepartementet, utgör därvid en betydelsefull faktor i avvägningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som emellertid inte ger något konkret besked på min direkta fråga. Därför vill jag först ställa en principiell fråga till utbildningsminister Wikström: Anser utbildningsministern att alla som arbetar, oavsett vad det gäller för sysselsättning, skall kunna försörja sig på sitt arbete, dvs. ha en inkomst som ger en rimlig levnadsstandard? När initiativen togs 1970 var målsättningen att ge även kulturarbetarna en fast ekonomisk grund. Det var en målsättning som stöddes av de borgerliga partierna, vilka tillsammans med vpk röstade igenom vissa förbättringsförslag som hade stor betydelse för bl.a. författarna. Nu tvingas de konstatera att biblioteksersättningen, som frågan närmast gällde, starkt urholkats genom inflationen och regeringens ekonomiska politik. Ersättningen är i dag nära 30 Z0 lägre än år 1975, då 1972 års nivå återställdes — en nivå som utbildningsministern nu inte är beredd att bevara. Enligt den jämförelse som gjorts med arbetskostnadsindex skulle biblioteksersättningen i dag ligga på 41 öre i stället för på 30 öre. Författarnas krav är 36 öre — ett rimligt krav där hänsyn har tagits till den ekonomiska utvecklingen. Det är inte några fantastiska summor som begärs. Varje öre i höjning ger författarna 1 milj.kr., och man skall inte glömma bort att även dessa pengar betyder bevarad sysselsättning. F. ö. kommer en del av den summan tillbaka till staten. Författarna anses ju som rörelseidkare och får själva betala sina sociala avgifter. Även här har utvecklingen varit negativ. En författare som 1975 fick ut 24000 kr. i författarpenning betalade ATP-avgifter med 1 760 kr. och hade alltså kvar 22 240 kr., på vilket han betalade skatt som alla andra löntagare. På samma utlåning har han i dag en ersättning på 30 000 kr., men på det får han betala sociala avgifter med över 8 000 kr. Hans nettolön före skatt har minskat t.o.m. räknat i kronor. Biblioteksersättningen är författarnas största inkomstkälla. Den riskeras nu inte minst genom den åtstramning som biblioteken drabbas av, vilket vi hört i den föregående debatten. Jag vill fråga hur utbildningsministern tänker kompensera utlåningsbortfallet för författarna. att trygga författarnas ekonomiska villkor
Herr talman! Den fråga Karin Nordlander ställer gäller om vi har mer pengar att ge till författarna på de vägar staten nu har. Mitt svar är att vi inte har haft det i årets budget. Vi har gjort några ganska kraftiga omprioriteringar för att kunna höja biblioteksersättningen med 2 miljoner. Mer har vi inte klarat av i årets budget. Vad som kan hända nästa år vågar jag inte uttala mig om i dag. Jag är medveten om att många av författarna har en ganska besvärlig situation, och jag är den förste att önska att jag skulle kunna satsa mer på detta område. Hittills har jag inte kunnat hitta resurser för det.
Herr talman! Vad författarna begär är inga sä att bli betraktade som yrkesmän i likhet med övriga arbetare och att deras skilda privilegier utan bara yrke, att skriva böcker som står till allmänhetens förfogande, främst genom biblioteken, erkänns och ersätts. De vill precis som alla andra inkomsttagare kunna försörja sig på sitt arbete. Den biblioteksersättning som kravet gäller går inte oavkortad till den enskilde författaren. Ca hälften av summan går till den s.k. författarfonden, som har en viktig uppgift särskilt för de nyetablerade unga författarna, som befinner sig i början av sin yrkeskarriär. De är helt beroende av de arbetsstipendier som är en av de stödformer för vilka fonden har inrättats. I övrigt fördelar fonden bidrag av olika slag, bl.a. pensioner och understöd. Den urholkning som nu skett innebär för många att den ekonomiska grundtryggheten riskeras, den trygghet som är förutsättningen för att de skall kunna fortsätta sin verksamhet. Det är allvarligt — eller hur, utbildningsministern?
Herr talman! Vad författarna begär är mer pengar, och det är legitimt. Tyvärr är det just pengar som det är ont om i dag. Det är alltså inte möjligt att f.n. öka biblioteksersättningen.
Herr talman! Författarna är medvetna om den ekonomiska situationen och har i sin begäran prutat på kravet att återställa 1975 års ersättningsnivå, som inte heller den var särskilt hög. Utbildningsministern och jag är väl ändå överens om att vi inte kan tänka oss ett samhälle utan dessa yrkesarbetare?
Hela den statliga sektorn är nu föremål för nödvändiga besparingsåtgärder. Inom kulturområdet leder dessa generella besparingskrav emellertid till att museerna och arkiven i vissa fall drabbas ända upp till tre å fyra gånger så hårt som flertalet övriga statliga myndigheter och verk — i den första besparingsetappen. Detta beror på museernas och arkivens betydande lokalkostnader — den andel av de sammantagna förvaltningskostnaderna där besparingar ej heller är tillåtna.
Ett sådant samhälle skulle vara nästan omöjligt att leva i. Det är en självklarhet att samhället skall svara för biblioteksservice — att böcker fritt står till allmänhetens förfogande. Det utgör grunden för hela vår kultur. Det borde då också vara lika självklart att ge våra kulturskapare den ersättning som tryggar deras fortsatta verksamhet. Det är helt klart att de inte kan fullfölja denna kulturella verksamhet, om de har ekonomiska bekymmer som tvingar dem till andra arbetsinsatser i samhället.
Är utbildningsministern beredd att medverka till detta?

Herr talman! Annika Öhrström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de generella besparingskrav som nu ställs på museer och arkiv modifieras i så måtto att lokalkostnadsandelen i detta hänseende ej vidare skall belasta de sammantagna förvaltningskostnaderna mer än vad som kan anses vara skäligt i jämförelse med lokalkostnaderna för övriga statliga verk och myndigheter. Under de senaste budgetåren har myndigheterna ålagts att som huvudförslag i anslagsframställningen redovisa ett förslag som innebär viss besparing. Huvudförslaget beräknas så att man utgår från anslagssumman det budgetår under vilket anslagsframställningen lämnas till regeringen. Denna summa räknas upp med hänsyn till ökade löner m.m., varefter 2 90 dras från den nya basen. Besparingen kan inte göras på sådana poster som har uppförts förslagsvis, dvs. sådana poster som myndigheten får överskrida automatiskt för att betala de utgifter för verksamheten som omfattas av posten. Lokalkostnadsoch sjukvårdsposterna utgör sådana förslagsvis betecknade poster. Besparingen, vars storlek bestäms bl.a. av lokalkostnaderna, måste således tas ut på andra kostnadsposter. Detta kan givetvis få besvärliga konsekvenser för sådana verksamheter där lokalkostnaderna utgör en oproportionerligt stor del av den totala förvaltningskostnaden. För arkiven och museerna utgör lokalkostnaderna mellan 25 och 60 26 av de totala förvaltningskostnaderna. Det skall jämföras med mer traditionella förvaltningsmyndigheter, vilkas lokalkostnader normalt utgör mellan 10 och 20 96 av anslagen. Besparingseffekterna kan därför, som Annika Öhrström har påpekat, bli särskilt besvärliga för arkiven och museerna. Jag vill erinra om att huvudförslaget, dvs. besparingsalternativet, tidigare inte har tillämpats på museerna och de små arkiven. Trots att besparingarna har tagits ut på huvuddelen av statsförvaltningen har dessa institutioner undantagits. Besparingsalternativet tillämpades över huvud första gången på kultursektorn för budgetåret 1980 82 har visserligen besparingar tagits ut på samtliga myndigheter inom kultursektorn, men dessa besparingar har för vissa myndigheter modifierats så att effekterna inte skall bli alltför besvärliga. När det gäller museerna har exempelvis besparingen på etnografiska museet skett på en bas där lokalkostnaderna har tagits bort. Vidare har för ett antal museer och arkiv, t.ex. arkitekturmuseet, landsarkiven och DOVA tillämpats ett besparingsalternativ om 1 96. Regeringen har således varit medveten om de särskilda problem som drabbar de ”lokalintensiva” verksamheterna då man tillämpar en besparingsmodell av den typ som har förekommit under de senaste åren.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som utbildningsministern gav. Jag uppfattar också svaret som positivt i så måtto att utbildningsministern är beredd att medverka till att museerna och arkiven inte belastas med orimligt höga lokalkostnader vid budgetberäkningen. Anledningen till att jag har tagit upp den här frågan är att museerna och de här berörda liknande institutionerna genom sin höga lokalkostnadsandel har tvingats att spara mycket mer av sina driftkostnader, t.ex. löner och expenser, än andra myndigheter, proportionellt sett. Jag vill fråga utbildningsministern om det under de här förhållandena är rimligt att lokalkostnadernas del av underlagen för besparingsåtgärderna beräkningsmässigt reduceras till i stort sett den nivå som förekommer inom vanliga förvaltningsmyndigheter, dvs. 15 9. Utbildningsministern har i svaret på min fråga nämnt Etnografiska museet, där man undantagit lokalkostnaderna vid beräkningen av besparingarna. Lokalkostnaderna för Etnografiska museet utgör 60 96, men vi skall komma ihåg att det inte är ovanligt att lokalkostnaderna för museer uppgår till så mycket som 40 9. Så är fallet beträffande exempelvis Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet. I svaret står det att besparingarna har modifierats för vissa myndigheter. Gäller det också de här stora museerna, Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet?
Herr talman! Hur besparingskraven har slagit på de enskilda museerna framgår av årets budget, och när det gäller nästa år kan jag bara försäkra att vi skall bedriva budgetarbetet och besparingsarbetet med samma klokhet som har utmärkt årets proposition på det här området.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder och lägga fram förslag om ändring av beräkningen beträffande skogsvårdsavgiften så att inga ökade kostnader uppstår för skogsbruket. Bakgrunden till frågan är de höjda taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter. Regeringen har helt nyligen föreslagit en höjning av skogsvårdsavgiften för finansiering av vissa åtgärder som kommer skogsbruket till godo. Detta förslag är ännu inte slutbehandlat av riksdagen, och redan av detta skäl är jag inte beredd att nu föreslå en ytterligare ändring av avgiftsuttaget. Det kan dock finnas anledning att åter ta upp frågan om skogsvårdsavgiftens storlek vid prövningen av de förslag som virkesförsörjningsutredningen lägger fram senare i år. Göte Jonsson antyder i sin fråga att de höjda taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter slår igenom också vid bl.a. arvsoch förmögenhetsbe Nr 119 skattningen. Som tidigare aviserats kommer regeringen inom kort att lägga Tisdagen den fram förslag i syfte att lindra effekterna på detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag har ställt frågan är helt enkelt att jordoch skogsbruket befinner sig i en besvärlig situation. Det gäller inte minst dem som har kombinerade jordoch skogsbruk grundade på familjejordbruksprincipen. Familjejordbruken är dominerande bl.a. i det län som budgetministern och jag själv kommer ifrån.
21 april 1981
Ändringen av taxeringsvärdena gör situationen ännu besvärligare för jordoch skogsbruket. Om det inte vidtas åtgärder kommer det att bli oerhört stora problem. Det är bra att budgetministern lämnar besked om att det kommer att föreslås en ändring när det gäller principen för förmögenhetsoch arvsbeskattningen. Det är nödvändigt att ett sådant förslag kommer så snart som möjligt under våren. Bönderna går omkring och är oroliga. De sover inte om nätterna, beroende på de problem de ser framför sig på grund av de ändrade taxeringsvärdena. Eftersom budgetministern i svaret har antytt en del om det här problemet vill jag ge ett exempel på hur den samlade effekten kan slå. Exemplet gäller en jordbruksfastighet som har 8 ha åker och 124 ha skog. Där är i dag taxeringsvärdet 483 000 kr. Man förväntar att taxeringsvärdet kommer att bli 1 350 000 kr. Förmögenhetsskatten ökar från 3 300 till 14 320 kr., om man sammanräknar värdet på fastighet och övriga tillgångar. Denna ökning innebär att vederbörande brukare måste öka sin inkomst med 50 000 kr. Detta är orimligt. Till detta kommer att garantibeloppet ökar från 9 600 till ungefär 20 200 kr. Arvsskatteskulden kommer att öka från 22 900 till drygt 206 000 kr. Detta underlättar verkligen inte generationsväxlingarna. Jag har velat visa detta som ett exempel på den orimliga effekt de nya värdena får, om man inte företar radikala ändringar när det gäller spärregler, garantibelopp, arvsbeskattning och annat. Jag väntar mig förslag till klara och konsekventa ändringar i den proposition som budgetministern hänvisar till. Dessa måste vara sådana att resultatet blir att avgifterna inte ökar. Höjningen av skogsvårdsavgiften kommer också att kraftigt påverka den här fastigheten. För taxeringsåret 1980 får man betala några hundralappar i skogsvårdsavgift. Efter höjningen får man betala 4 300 kr. per år. I vårt eget län, Jönköpings län, kommer avgiften totalt sett att öka från 1,3 milj.kr. till 25 milj.kr. Med anledning av detta vill jag fråga budgetministern om inte den föreslagna höjningen av avgiften till 6 Zoo av skogsbruksvärdet skall ses som tillfällig, även om man bortser från virkesbeskattningsutredningens förslag.
Herr talman! När det gäller frågan om arvsoch förmögenhetsbeskattningen, som Göte Jonsson tar upp, har jag redan i mitt svar antytt att jag återkommer till riksdagen bl.a. för att återanpassa reglerna till vad regering och riksdag avsåg med förändringarna 1977 och för att underlätta generationsväxlingar. Det förslaget får vi diskutera när det kommer. Jag hoppas att riksdagen skall ställa sig bakom regeringens intentioner i det avseendet. När det gäller skogsvårdsavgiften får vi ett utredningsmaterial senare i år. Självfallet måste det sättas in i sitt skogspolitiska sammanhang, och vi får då bedöma de förslag till mera permanenta åtgärder som jag förväntar att utredningen skall framlägga för att stimulera till ett större uttag ur våra skogar och för att hålla i gång vår träoch pappersindustri. I det sammanhanget får vi bedöma vilka resurser som krävs. Jag kan för dagen inte säga annat än att regering och riksdag lade fast 6 Ze i villabeskattningspropositionen, och det gäller tills något annat har beslutats.
Herr talman! Principen för skogsvårdsavgiften kan bli ganska diskutabel om man kommer upp i alltför höga belopp. För välskötta fastigheter som är belägna inom områden med höga skogsbruksvärden får man betala höga avgifter i förhållande till fastigheter med lägre bruksvärden, och det skapar också regionala orättvisor. Detta är något som man i och för sig kan acceptera om avgiftsuttaget är lågt, vilket det varit tidigare. Men i samband med att uttagen stiger kommer de här orättvisorna att ytterligare accentueras. Orsaken till att jag ställde följdfrågan till budgetministern är att jag tycker att det finns vissa oklarheter i propositionen beträffande avgiften på 0,6 cc. I propositionen framgår klart att avdragsmöjligheten upphör i och med 1984 års taxering — jag syftar på den avdragsmöjlighet som skall finansieras med de ökade skogsbruksavgifterna — under det att tidsspärren för skogsvårdsavgifterna inte är angiven i propositionen. Men här måste det ändå finnas ett klart samband. Jag har förståelse för att budgetministern inte kan eller vill lämna ett besked i dag. Men jag skulle ändå vilja fråga om inte budgetministern anser att det föreligger ett klart samband mellan den avdragsrätt som anges i propositionen och förslaget till höjning. I och med att avdragsrätten upphör måste också höjningen minska — om inte virkesförsörjningsutredningen har kommit med andra förslag till dess.

Herr talman! Björn Eliasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att stödområdena 5 och 6 av regionalpolitiska skäl undantas från vägverkets planerade nedskärningar. Inom hela statsförvaltningen pågår nu ett arbete med att försöka begränsa ökningarna av våra utgifter, och det måste naturligtvis också gå ut över väganslagen. Det har riksdagen beslutat vid flera tillfällen, bl.a. med anledning av besparingsoch budgetpropositionerna. Vägverket håller nu på att ta fram en ny femårsplan för sin driftsverksamhet. I det planeringsarbetet ser man självfallet också över sitt behov av personal. Om man t.ex. i ett visst arbetsområde i dag har 20 anställda kan målsättningen behöva vara att komma ner till 12 under den närmaste femårsperioden. Vägverket kan på det sättet klara en oförändrad väghållning med minskade anslag. Med dagens lönekostnader innebär en sådan rationalisering att ca 1 milj.kr. frigörs till inköp av grus, beläggningar etc., dvs. för produktion på själva vägarna. Ett oförändrat antal anställda kan alltså i vissa fall hämma vägverkets möjligheter att i framtiden underhålla vägarna. Ett effektivt vägunderhåll är lönsamt för samhället, och det bidrar också till en utjämning mellan olika regioner i landet. Jag har bl.a. i besparingspropositionen sagt att en fortgående översyn och rationalisering av vägverkets organisation och arbetsformer är viktig för att hålla nere kostnaderna. Vid behandlingen av årets budgetproposition sade också trafikutskottet att det var angeläget att verket så långt möjligt påskyndar genomförandet av de organisationsförändringar som är aktuella. Jag delar denna trafikutskottets uppfattning.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställt den är att ordentliga indragningar vid vägstationer i glesbygden planeras. Jag hade väntat att ett rådigt ingripande från kommunikationsministern skulle förhindra detta. Jag har läst och tagit del av svaret och funnit att det är en ganska märklig skrivning. I svaret sägs att om man frigör resurser genom att avskeda människor, skulle man få pengar över till att köpa grus, göra beläggningar osv. Det skulle innebära att ju färre anställda man hade inom vägverket, desto bättre vägar skulle vi få. Men det är alltså inte sanningen. Det är faktiskt så att det för underhållet av vägarna också behövs folk som kan arbeta. Det behövs dikning, plogning, skrapning osv. De nedskärningar som nu planeras innebär för glesbygdsvägarna att plogning inte skall ske förrän snötäcket är minst 1 decimeter djupt och att några grusvägar inte skall skrapas förrän man väntat tio dagar efter det att man konstaterat att de behöver skrapas. Det är alltså en konsekvens av att glesbygderna får bära den börda som nedskärningarna innebär. Jag har ingenting emot att man spar, men det skall vara ett sparande som är fördelat så att man inte motverkar andra ansträngningar i olika glesbygder. Jag har framhållit att vägarna har en mycket stor regionalpolitisk betydelse. Det är givetvis mycket lättare att etablera företag i glesbygder om det finns bra vägar. Nu tar staten initiativ på regionalpolitikens område. Man har olika former av stöd och lån, och på det sättet vill man stimulera nya företag. Sedan kommer staten i annan skepnad — som vägverket — och tar bort jobb från glesbygderna. Det är en politik som påminner om historien om bonden som sålde sista kon för att betala mjölkmaskinen. När det gäller de anställda vid vägstationerna är det helt klart att på de områden som jag har tagit som exempel innebär en nedskärning med åtta man otroligt mycket. De anställda är naturligtvis oroliga för vad som skall hända. Det finns inga alternativa jobb. Dessutom har det ryktats att en omfördelning av resurserna är på gång från inlandet ut till kustområdena, där vägstandarden redan är hög. Det vore mycket olyckligt. Jag tycker att glesbygdsbefolkningen inte skall behöva ta hela stöten. Det vore riktigt om man här sade att nedskärningar icke skall förekomma i de stödområden — 5 och 6 — där man satsar regionalpolitiska pengar i stor skala.

Herr talman! I själva verket är det inte så att glesbygden får ta hela stöten. Om man ser till trafikmängden, finner man att glesbygden får mycket mer pengar än de områden som har vägar med tät trafik. Björn Eliasson frågar om man skall undanta stödområdena 5 och 6. Dessa områden omfattar ju halva Sverige, och det skulle innebära att man inte skulle ha någon rationalisering och effektivisering i de områdena. Björn Eliasson har också frågat om två orter, nämligen Ramsele och Junsele. Jag har tittat på hur det förhåller sig där. Det visar sig, säger vägverket, att det är de två mest överbemannade vägstationerna i hela länet. Och det är inte tal om att någon person skall avskedas. Om den här rationaliseringen genomförs, så blir det inom ramen för naturlig avgång. Ingen som har ett jobb behöver vara orolig för att mista det. Sedan kan det hända att vägverket finner att man på en ort har ovanligt mycket folk. Och det har man, om jag är rätt underrättad, vid arbetsområde 25i Ramsele därför att man har dragit in en färja. I samband därmed har fyra färjvakter tillförts området. Då säger man från vägverket, att om man minskar antalet anställda kan man få mer pengar att köpa in material — grus, beläggningsmassor och annat — och komma ut och jobba på fältet. I dag har man en hög andel av sin budget bunden vid de fasta kostnaderna, alltså vid löner. Ingen station är den andra lik. Förhållandena är olika runt om i landet. Men just de här orterna som Björn Eliasson har nämnt har jag alltså tittat på, och där ser det ut så som jag nu har beskrivit. Och det är som sagt inte tal om att någon skall behöva avskedas.

Herr talman! Jag beklagar kommunikationsministerns inställning. Den innebär ett konstigt sätt att bedöma effekten av indragning av vägstationerna. Det är inte bara Ramsele och Junsele som berörs utan också många andra orter. Det är dåliga vägar i glesbygderna, i stödområdena 5 och 6 utomordentligt dåliga vägar. I stor utsträckning är det endast grusvägar, och de kopplar ihop många små byar i dessa områden. Där behövs ordentligt med underhåll, ordentliga insatser. En förutsättning för att man skall få bygden att överleva är ju faktiskt vägen. Utan den är det en tämligen orimlig situation. Jag är besviken över att man inte skulle kunna ta initiativet att försöka bibehålla verksamheten vid dessa vägstationer, överföra pengar från riksvägnätet till glesbygdsvägarna för att på så sätt utjämna de skillnader som finns när det gäller vägständarden. Det kan ju ändå inte vara meningen att vi när vi skall spara ökar skillnaden mellan olika typer av vägar, utan vi skall också sträva efter att jämna ut så mycket som möjligt, så att även de människor som bor i glesbygdsområdena har en bra väg att färdas på. Jag vet ungefär hur det ser ut, för jag bor efter en väg som är utomordentligt dålig. Det är många gånger besvärligt att ta sig fram. Det redovisades ju också att det minskade underhållet innebär att man kommer att sköta vägarna sämre — man kommer att ploga vägarna först när det är 1 dm djupt med snö, man kommer inte att dika dem, man kommer inte att sanda när det är halt, osv. Det är inte rimligt. På det sättet tjänar inte vägarna något regionalpolitiskt syfte. Det blir väldigt svårt att attrahera nya företag att etablera sig på sådana orter.
Herr talman! Jag kan upprepa: Det är för det första inte tal om indragning av någon vägstation. Det är inte det vi talar om. För det andra satsar vi i dag mer på glesbygdsvägarna i relation till både trafik och längd än vad vi gör på riksnätet. För det tredje är det totalt sett så att vägverket skall ha oförändrade anslag i reala termer för att underhålla vägar. Vare sig man sedan gör en omfördelning eller inte, är det i alla fall inte glesbygdsvägarna som drabbas. För det fjärde är det också en fråga om trafiksäkerhet — vi kan inte bortse från det. Då är det ibland nödvändigt att satsa på vägar med mycket trafik, där det kan vara mycket olyckor. Detta innebär naturligtvis att glesbygdsvägar med kanske 50, 60, 70 bilar om dagen kan få stå tillbaka för dyra ombyggnader på ställen där det går 10 000, 20 000, 30 000 fordon om dagen — det vet jag. Sådana ombyggnader tar mycket pengar, men de måste ibland göras. När jag gör en generell översyn visar det sig ändå att vi satsar mer pengar på våra glesbygdsvägar än på riksvägarna, om man ser till trafikintensiteten. Detta är någonting som vi inte kommer runt. Jag skulle gärna vilja ha mer pengar till allt — det skulle vi alla, men det är det ingen av oss som har.
Herr talman! Det är klart att det alltid är bra om det finns pengar till investeringar för saker som är nödvändiga i samhället. Men samtidigt har man alltså i Västernorrlands län haft en konferens där man har dragit upp riktlinjerna för vad som skall hända med vägunderhållet framöver. Det är som jag sade: Man ämnar inte ploga vissa vägar förrän det är minst I dm snö på dem, inte skrapa vägarna, inte dika dem i samma omfattning. Jag kan inte förstå att detta skulle vara förenligt med trafiksäkerhet.
1982 kommer att vara ett nordiskt turistår. Målsättningen är att åstadkomma ett ökat resande inom Norden av nordborna själva. Inte minst vill man att unga människor skall upptäcka vilket intressant resmål Norden är. Denna satsning ligger helt i linje med Nordiska rådets rekommendation från 1975 där man uppmanade Nordiska ministerrådet att åstadkomma billigare och bättre internordiska resemöjligheter för ungdom. Därvid tänkte man sig en motsvarighet till det populära interrail-kortet.
Det är snarare tvärtom — det är ju livsfarligt att åka på en oplogad och spårig väg med skolbarn i en skolskjuts. Det kan ju hända vad som helst. Detta är bara ett exempel.
Delar kommunikationsministern uppfattningen att en ökad nordisk ungdomsturism är önskvärd av kulturpolitiska och samhällsekonomiska skäl?
Jag tycker att det är illa att man i det här läget försöker motivera bort detta genom konstiga krumelurer, som skrivningen i svaret och det som kommunikationsministern anför beträffande att det skulle vara möjligt att spara 1 milj.kr. genom att skära ner personalstyrkan. Skulle det här tillämpas i stort skulle det faktiskt innebära att man skar ner anslaget på riksvägarna i stället.
På vilket sätt är kommunikationsministern beredd att verka för att den beskrivna försöksordningen med en särskild ungdomsvariant av Nordturistbiljetten kommer till stånd inför det nordiska turiståret 1982?

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig dels om jag delar uppfattningen att en ökad nordisk ungdomsturism är önskvärd av kulturpolitiska och samhällsekonomiska skäl, dels på vilket sätt jag är beredd att verka för att en försöksordning med en särskild ungdomsvariant av Nordturistbiljetten kommer till stånd inför det nordiska turiståret 1982. Jag håller helt med Olle Eriksson om att det vore bra om vi kunde få fler ungdomar att turista i Norden. Självfallet vore det bra även för bytesbalansen om vi seniorer stannade hemma mer i Norden i stället för att välja mer exotiska resmål. De nordiska järnvägsförvaltningarna har också tagit fasta på detta och lanserat den s.k. Nordturistbiljetten. Denna biljett, som alltså redan finns i dag och som ursprungligen var tänkt enbart för ungdomar, har nämligen vidgats vid genomförandet, så att alla kan använda sig av den mycket förmånliga rabatten. SJ har sedan ett par år tillbaka haft överläggningar med Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete, som det heter, om åtgärder för att öka det nordiska ungdomsresandet med sikte på det nordiska turiståret 1982. De nordiska järnvägsförvaltningarna är beredda att i samarbete med kultursekretariatet göra en gemensam marknadssatsning. De är också eniga om att t. v. behålla det låga priset på Nordturistbiljetten. Jag följer med intresse detta arbete. Jag tror dock inte på Olle Erikssons tankegångar om att ordna en särskild ungdomsvariant av Nordturistbiljetten som ju egentligen är en ungdomsrabatt men som vidgats till att gälla alla. Jag anseri stället att den redan befintliga rabattmöjligheten tillsammans med den planerade satsningen på marknadsföring är åtgärder som i tillräcklig utsträckning även främjar en ökad nordisk ungdomsturism.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, men jag är kanske litet överraskad över att att det är så försiktigt och avvaktande. Statsrådet förklarar att han delar min uppfattning, att det vore bra om vi Nr 119 kunde få fler ungdomar att turista i Norden och att det vore bra för Tisdagen den bytesbalansen och därmed även för samhällsekonomin. 21 april 1981 Statsrådet berör inte det stora värde rent kulturpolitiskt som ligger i att: i ungdomarna upptäcker och lär känna sitt Norden. Det gör man framför allt Om ökad nordisk genom att resa, genom att uppleva och genom närkontakter med natur och människor. Men även i detta avseende tror jag att statsrådet delar min uppfattning. När det finns så mycket positivt att vinna, varför då vara så försiktig, herr statsråd, och nöja sig med att med intresse följa frågan? Den här frågan är ju inte ny. Redan 1975 fick Nordiska ministerrådet en rekommendation från Nordiska rådet där man uppmanar ministerrådet att åstadkomma billigare och bättre internordiska resemöjligheter för ungdomar. Tanken var att man skulle få en motsvarighet till det populära Inter-Rail-kortet. Nu har vi visserligen fått Nordturistbiljetten, som de nordiska statsbanorna införde 1979 och som gäller för alla. Men denna s.k. Nordturistbiljett tillgodoser inte de speciella behov som gäller ungdomsresandet i Norden. Uppgiften att åstadkomma en rabattform för ungdomsresor med tåg i Norden, som ekonomiskt och inte minst psykologiskt innebär ett alternativ till resande i Europa, kvarstår. Nordturistbiljetten är inget konkurrenskraftigt alternativ till Inter-Railkortet. Det visar en jämförelse mellan rabattformerna i 1981 års priser. Nordturistbiljetten, som gäller för alla åldrar, kostar 900 kr. för en månad. Inter-Rail-kortet, som ger ungdomar under 26 år möjlighet att resa en månad i de flesta europeiska länder, kostar bara 20 kr. mer, alltså 920 kr. Försäljningssiffrorna talar ett tydligt språk. 1979 såldes inom Norden 70 000 Inter-Rail-biljetter. Samma år såldes 14 000 Nordturistbiljetter. Man beräknar att av dessa köptes ca 3 000 av ungdomar under 26 år. Det är siffror som man inte kan vara nöjd med. Jag tror inte heller statsrådet är nöjd med dem. Jag skulle då vilja veta hur de marknadsföringsinsatser som statsrådet åberopar i svaret och som skulle rätta till de här svaga siffrorna skall se ut. Jag har också satt ett litet frågetecken när det gäller statsrådets farhågor för att ett sänkt pris för ungdomar inte skulle leda till annat än att järnvägarnas resultat skulle försämras. Statsrådet kanske vill utveckla detta. Herr statsråd! Skall vi satsa på ett nordiskt turistår 1982, så skall vi också satsa på ungdomarna. Vi skall satsa på ett ökat ungdomsresande i Norden.

Herr talman! Vi har ju alla varit unga, Olle Eriksson. även om det är mer eller mindre länge sedan. Jag skall vara uppriktig och säga att det här inte är en prisfråga. Självfallet ter det sig för många ungdomar intressantare att resa runt nere på kontinenten och se storstäder som London, Paris och Rom än att åka runt och se de turistmål vi har här hemma — kanske åka till Dalarna eller till Uppsala. Vi måste alltså vara klara över att det för ungdomarna ter sig mer intressant att åka utomlands. Det är inte priset, tror jag, som är avgörande här. Det kostar 900 kr. att resa fritt mycket långa sträckor under en hel månad. Jag tror inte att det är detta som är bekymret. Snarare är det faktiskt marknadsföringen. Jag kan inte i dag svara på vilka grepp SJ:s marknadsavdelning skall ta — det får man där avgöra själv. Däremot kan jag möjligen tänka mig att det vore intressant om man i stället kunde ha någon form av kombinerad rabatt som gällde såväl för tåg och båt som för buss och flyg. Det skulle kanske vara mer intressant. Jag skall gärna överväga sådana initiativ. När det sedan gäller SJ:s ekonomi är det så att de här resorna är koncentrerade till sommaren. Under den perioden är tågen redan fulla, och SJ har svårt att ordna plats åt dem som vill ha plats. Därför gör SJ den bedömningen — jag kan inte säga om det är rätt eller fel, men jag har ingen anledningen att ifrågasätta den — att flera rabattbiljetter snarare skulle försämra SJ:s resultat. Det må vara en uppgift som är relativt begränsad. Jag trorinte att det gäller några stora summor. Trots allt är inte priset det viktiga, utan det gäller att för våra ungdomar försöka tala om vilket kulturellt värde och andra värden som ligger i att resa hemma. Men vi måste, Olle Eriksson, se sanningen i vitögat: Än så länge är Paris kanske mer intressant än det vi kan ha att bjuda här hemma i Svedala.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletteringar. Jag ställer mig litet tvivlande till att vi genom enbart marknadsföringsinsatser kan få en påtaglig ökning av ungdomsresandet. Här måste nog marknadsföringsinsatserna kombineras med prissänkningar. Jag tror att det är den vägen vi får gå. Det var dock intressant att av statsrådet höra att det finns andra idéer och uppslag. Jag hoppas att dessa idéer skall vidareutvecklas och konkretiseras, så att vi kan få ett ökat ungdomsresande. När det gäller prissänkningarna kan vi dra en parallell med den glädjande ökningen av tågresandet här i Sverige. Vi hade nog inte kunnat nå en sådan ökning med bara marknadsföringsinsatser, utan det var lågprissatsningen som framför allt gjorde att människorna i första hand utnyttjade våra järnvägar. Jag kan, när det gäller de lägre priserna, förstå att det kan bli en överanhopning på sommaren. Men kan vi få ett ökat resande kompenserar detta det lägre priset. Vi får då ett totalresultat som blir bättre. Vi har en betydande potential för resande bland ungdomar. Man bedömer att det är 3 miljoner ungdomar som tänker göra individuella ferieresor. Det gäller att ta vara på de möjligheter detta ger. Jag vet att Nordiska ministerrådet kommer att samlas i Köpenhamn i början av juni. När det gäller denna fråga har inte tåget gått än. Jag hoppas därför att statsrådet tar vara på de synpunkter som här har kommit fram och vid ministerrådsmötet medverkar till beslut som främjar ungdomsresandet i Norden.
Herr talman! Jag vill bara lämna den kompletterande upplysningen till Olle Eriksson att de nordiska korten gäller för resa i det egna landet. Det gör inte Inter-Rail-korten. Därför innebär de nordiska korten en verklig satsning för att direkt få ett resande här i Sverige. Om vi bara för ut den uppgiften till ungdomarna, kan det ha betydelse i detta fall. Man får genom dessa nordiska kort en rabatt som är oerhört mycket större än den som Inter-Rail-korten ger - om man inte exempelvis råkar bo i Malmö. Då kan skillnaden vara av mindre betydelse. Vi skall undersöka om det går att finna någon form av gemensamt rabatthäfte för båt, flyg och buss. Här kan det kanske finnas möjligheter att stimulera resandet i Norden. Vi skall se vad vi kan hitta på fram till juni.

Herr talman! SJ har preliminärt beslutat att lägga ned vagnlasttrafiken vid Järvsö station. Ljusdals kommun har begärt regeringens prövning av detta beslut. AB Statsgruvor har sökt tillstånd att öppna en gruva vid Kramsta i Järvsö. Iris Mårtensson har mot denna bakgrund frågat mig om jag avser att avvakta beskedet om gruvbeslutet innan ställningstagande tas om vagnlasttrafiken vid Järvsö station. Ärendet bereds nu på departementet. Det kan finnas skäl att avvakta utvecklingen och bibehålla vagnlasttrafiken vid Järvsö station under ett år för att se om det blir någon gruvdrift som behöver järnväg.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret, av vilket framgår att vi kan andas ut ett år igen. Eftersom båda ärendena nu ligger hos regeringen, får vi hoppas att regeringen tänker på att det ena ärendet är avhängigt av det andra. Den av mig aktualiserade frågan har engagerat många. Vi som bor i dessa trakter vill på alla sätt försöka slå vakt om det vi i dag har. En kommun som Ljusdal är mycket sårbar för minsta negativa rubbningar i service och sysselsättning. Jag anser att SJ:s agerande är förhastat och olyckligt. Som kommunikationsministern säger har vi från kommunens och även från länsstyrelsens sida sagt ja till gruvdrift i Kramsta. Självfallet måste vagnlasttrafiken öka om gruvdriften kommer i gång. Hur skall man annars kunna transportera malmen? För något år sedan hade man ett vägbygge på gång i trakten, och enbart det innebar ett uppsving i vagnlasttrafiken, om än tillfälligt. Nu skall vi också komma ihåg att gruvdriften, om den kommer i gång, av naturliga skäl får ytterligare följdverkningar som ökar kapaciteten för vagnlasttrafiken. Och gruvan är inget tillfälligt miniatyrjobb. Ljusdals kommun har i sitt slutliga yttrande över AB Statsgruvors ansökan om tillstånd att öppna den planerade gruvan sagt att en planering av gruvverksamhet i Kramsta skall omfatta en tidsrymd av 30 år. Då är det horribelt att i dag lägga ned den berörda trafiken innan man kommit i gång med gruvan och sett vad som kan tillskapas via den. Och då uppstår en fråga: Vad skulle SJ tjäna på detta? Spåret och kajen finns ju kvar. Ett vet man med säkerhet, och det är att om en sådan här trafik en gång har lagts ned, är det ytterst sällan den får återuppstå. Därför är jag glad att vi har fått en tidsfrist på ett år av kommunikationsministern.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat mig om jag kan medverka till att transporter av båtar på specialbyggda fordon kan ges tillstånd för längre tidsintervaller. För den här typen av transporter behövs ofta dispens från bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen. Inom vägverket pågår en utredning om det här dispenssystemet med syfte att förenkla det. Vägverket räknar med att redan i år kunna införa ett förenklat dispenssystem. Bl. a. kommer giltighetstiden för de flesta typer av dispenser att förlängas till ett år.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Den transportfråga som jag avser, gäller sådana transporter som i regel sker från byggare till beställare och som sker med för dessa transporter specialbyggda fordon. Dessa transporter är en del i näringslivet. Företag och människor som arbetar i branschen är beroende av att deras arbetsuppgifter kan ske så smidigt som möjligt. Att som nu sker behöva söka tillstånd för dessa återkommande transporter ca tolv gånger per år är tidsödande, och jag tror att vi skulle kunna vara ense om att det är ett onödigt byråkratiskt arbete. Det är bra att vägverket avser att förlänga giltighetstiden för tillstånden. Men skulle statsrådet kunna medverka till att dessa ständigt återkommande transporter kan ges dispens redan nu i avvaktan på att vägverket gör sin utredning klar? Det är många månader kvar på året och därmed många ansökningstillfällen med nuvarande regler. Just detta att söka dispens för varje ny transport och varje månad tar tid. Det tar tid att skriva ansökan. att vid dröjsmål ringa och höra efter om tillståndet är klart, medan båtar står färdiglastade för transport. Transporterna skulle kunna ske snabbare, och transportföretagen skulle kunna ta extra transporter med kort varsel eftersom de är speciellt inriktade på just detta med sina fordon. Det skulle Nr 119 också, vad jag kan se, kunna göras besparingar både arbetsmässigt och Tisdagen den kostnadsmässigt för de statliga verk som ger dessa transporttillstånd. 21 april 1981
Herr talman! Bakgrunden till bestämmelserna på detta område är naturligtvis trafiksäkerhetssynpunkter. Vi kan inte ha för långa och breda fordon. Deras längd är bl.a. avgörande för storleken av investeringarna i vägkorsningar. Vi får inte heller ha för tunga fordon, eftersom det då ibland blir fara för våra broar. Det är detta som gör att vi måste ha ett dispensförfarande. Jag håller dock helt med Märta Fredrikson om att det för företag som driver verksamhet av ifrågavarande slag blir en omfattande byråkrati. Jag har från Märta Fredrikson fått exempel på detta. Det är vår uppgift att förändra det förhållandet, och därför har jag sagt till handläggarna att det gäller att få vägverket att genomföra detta så snabbt som möjligt, så att de nya reglerna kan träda i kraft den 1 juli. Nu är det inte regeringen som beslutar om dessa dispenser, åtminstone inte annat än om de blir överklagade, och jag tror inte att vi ännu haft något sådant ärende bland alla dem som hittills förekommit. För att också uttrycka en åsikt vill jag dock säga att jag tycker att vägverket redan i dag skall vara generöst med dispenser för längre tid. Detta gäller särskilt med tanke på att man ju är i full färd med att förbereda ett permanent system med dispenser. Nu skall man samråda med rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket, och det är detta som tar litet tid. Det är alltså inte vägverket ensamt som bestämmer detta, men jag hoppas och anser, som sagt, att de nya reglerna skall kunna träda i kraft den 1 juli, så att företagen har en chans att arbeta rationellt och inte skall behöva begära tillstånd varje gång de skall transportera en båt per landsväg.
Herr talman! Det var ett bra svar jag nu fick, och det är jag mycket tacksam för. Statsrådet sade att det kan vara besvärligt med tunga fordon bl.a. med tanke på broar. Jag vill påminna om att de transporter det gäller sker kontinuerligt. med specialbyggda fordon. och att det hela tiden är i stort sett samma typer av båtar som transporteras. När det gäller trafiksäkerhetssynpunkterna på båtarnas höjd vill jag erinra om att den breda lasten ligger 3-4 m över vägbanan samt att dennas lutning underlättar möten med andra stora fordon. eftersom den medför att överdelarna av fordonens laster viks isär. När det gäller säkerhetsföreskrifter för den berörda formen av transporter är det också viktigt att se till att säkerhetsanordningarna inte i s skapar risker, t.ex. genom att särskilt hög last måste förses med utskjutande markeringar på låg höjd över vägen.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag är beredd att verka för en flyttning av televerkets materialavdelnings inköpssektion till Jönköping Nässjö-området. Televerkets inköpsverksamhet är omfattande och sköts så gott som helt av materialavdelningen vid huvudkontoret i Farsta. Eftersom det är stora ekonomiska värden som hanteras är det viktigt att verksamheten är organiserad på ett rationellt sätt. Televerket har därför nyligen genomfört en grundlig omorganisation av materialavdelningen. Ett väsentligt inslag har då varit att få en effektivare arbetsfördelning mellan centraladministrationen i Farsta och centralförrådet i Nässjö. Vissa arbetsuppgifter har därvid överförts till Nässjö, dels från Farsta, dels från Norrköping. För inköpssektionen är det nödvändigt med ett nära samarbete med televerkets marknadsavdelning och den tekniska avdelningen. De avdelningarna är ofta beställare av de produkter som skall köpas in, och där finns det tekniska kunnande som inköparna behöver. Det skulle därför inte vara rationellt att flytta ut inköpssektionen. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att verka för en sådan utflyttning.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de förslag som de fackliga organisationerna vid televerket har utarbetat om en utflyttning av materialavdelningens inköpssektion från Stockholm till Jönköping-Nässjö-området. Intresset från verksledningens sida för en decentralisering av arbetsuppgifter till nämnda område synes vara av ringa omfattning. Det är med beklagande jag nu kan konstatera att kommunikationsministern helt ansluter sig till denna inställning. För Jönköping-Nässjö-området skulle ett åttiotal nya arbetstillfällen vara ett värdefullt tillskott med tanke på de förändringar som kommer att ske i samband med genomförandet av KUND 85 och den allmänna sysselsättningssituationen i Nässjö kommun. Jag delar de fackliga organisationernas bedömning att det är värdefullt för inköparna på materialavdelningen att ha nära kontakt med centralförrådet. Antalet anställda vid televerket i Stockholm har ökat med drygt 500 under den senaste femårsperioden och uppgick 1980 till närmare 11 600 anställda. Det kan inte vara riktigt att låta personalstyrkan växa i Stockholm samtidigt som man rationaliserar så hårt på teleområdena. Därför anser jag det vara angeläget att man flyttar ut viss verksamhet från Stockholmsregionen för att därmed tillföra andra regioner sysselsättningstillfällen och därmed bidra till en mer differentierad arbetsmarknad. I december månad 1979 tillsatte som bekant regeringen decentraliseringsdelegationen, och målsättningen för arbetet när det gäller myndigheter och affärsverk är att få in decentralise ringsarbetet som en fortlöpande process. Det är viktigt att detta arbete leder till konkreta resultat, och för televerkets vidkommande torde det då vara lämpligt att seriöst pröva frågan om en utflyttning av inköpssektionen till Jönköping-Nässjö-området. Av svaret framgår att kommunikationsministern inte är beredd att verka för en utflyttning av inköpssektionen. Därför drar jag slutsatsen att kommunikationsministern inte är så särskilt positivt inställd till att decentralisera arbetsuppgifter från Stockholmsregionen. Slutligen får jag, herr talman, än en gång beklaga statsrådets negativa ställningstagande till den aktualiserade frågan, men jag utgår ifrån att detta ställningstagande inte skall få någon prejudicerande verkan.

Herr talman! Det är ju alltid positivt att tala om utlokalisering från Stockholm. Jag är gärna med på detta, men jag tycker att man då skall välja det som är lämpligt. Televerkets styrelse och ledning, och jag har ingen anledning att anse att jag begriper det här bättre än de, säger att samarbetet med marknadsavdelningen och tekniska avdelningen skall ske på ett så tidigt stadium som möjligt och vara så intimt som möjligt, och detta möjliggörs om man befinner sig på samma ställe. Inköpssektionen arbetar också i stor omfattning med företag i Stockholmsregionen. Tele är ett, men främst arbetar man med L M Ericsson. Närheten till leverantörerna är mycket värdefull, underlättar och gör det hela mera effektivt. Det här är inte så mycket en fysisk hantering, som man skulle kunna tro, men jag vill gärna säga att inte ens hälften av allt material passerar Nässjöförrådet. Mindre än hälften av allt material passerar alltså detta centrala förråd, vilket jag också tycker att man skall ha i åtanke. Frågan har nu diskuterats i televerkets styrelse. Som ett resultat av denna diskussion skall man ta upp frågan om utvecklingen i vad gäller televerkets geografiska spridning. Jag tycker det är bra, om man kan finna former för att, som det heter, utlokalisera från Stockholm till andra delar av landet, men jag anser inte att vi skall sätta oss till doms över vad televerkets centrala ledning och televerkets styrelse funnit vara den riktiga och rationella lösningen för att få ett effektivt fungerande televerk. De argument som man har framfört är tillräckliga för att jag i det här fallet inte skall föreslå en flyttning. Samtidigt vill jag säga att jag också är beredd att tillstyrka att man försöker finna former för utlokalisering av annan verksamhet, där detta kan vara till gagan både för televerket och för den ort där verksamheten förläggs.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det kompletterande svaret. De riktlinjer som gäller för de affärsdrivande verken är mycket allmänt hållna, och därför är det ansvariga statsrådets uttalanden i sådana här frågor, när det gäller decentralisering av verksamhet, mycket viktiga. Jag noterar att statsrådet är positiv till att stödja förslag som går i den riktningen. Sedan kan man naturligtvis alltid diskutera vilka kontakter man bör ha på en enhet inom en organisation som televerket: om man vill ha stor närhet till centralförrådet, där man så att säga gör inköpen i betydande utsträckning, eller om man vill prioritera kontakterna med andra avdelningar inom verket. Det är emellertid att konstatera att man i denna fråga från de fackliga organisationernas sida har bedömt att en sådan prioritering skall göras, medan man från verksledningens sida har gjort en annan bedömning. Frågan har ju, som också kommunikationsministern nämnde, varit uppe i televerkets styrelse. Tyvärr fanns det där ingen majoritet för att man i dagsläget skulle göra ett sådant ställningstagande, och det beklagar jag. Jag tror det är viktigt och värdefullt att man snabbt prövar de här frågorna om decentralisering av statlig verksamhet från Stockholmsregionen. Det gäller att i konkret handling visa att det finns möjligheter, annars är det vackra talet om decentralisering av underordnad betydelse i den praktiska hanteringen.

Herr talman! På tre punkter har vi från socialdemokratiskt håll reserverat oss mot den borgerliga utskottsmajoriteten i utbildningsutskottets betänkande nr 20 om vissa gemensamma frågor för högskola och forskning. Den första reservationen gäller högskolans totala antagningskapacitet, eller dimensionering som det också brukar kallas. Mot bakgrund av dels utskottsmajoritetens mycket knapphändiga skrivning i den här punkten, dels hänvisningen till UHÄ:s uppdrag och eventuellt regeringsförslag, är det svårt att veta riktigt var de borgerliga står i dimensioneringsfrågan. Det är därför också svårt att nu veta hur långt från oss reservanter som den borgerliga utskottsmajoriteten befinner sig. I den socialdemokratiska partimotionen har vi pekat på några faktorer som vi anser närmast tala för en ökning av antagningskapaciteten till högskolan under de närmaste åren. De tre faktorerna är de ökande ungdomskullarna i aktuella högskoleåldrar, det ökade antalet elever i gymnasieskolan, främst i dess studieförberedande linjer, och den ökade direktövergången till följd av riksdagsbeslut. Vi anser det mot den här bakgrunden viktigt att antagningskapaciteten inte nu skärs ned ytterligare. Med den allmänna pessimism som f. n. råder och som bl.a. tar sig uttryck i den borgerliga regeringens nedskärningar inom den offentliga sektorn, är vi rädda för att högre utbildning och forskning också skärs ned. Nu kan det naturligtvis invändas att vi inte här kommer med direkta förslag till dimensioneringsökningar utan i detta avsnitt nöjer oss med ett mer allmänt uttalande om ökning av utbildningskapaciteten på områden där framtida arbetsmarknadsbehov kan väntas. Jag vill då först erinra om att vi i senare betänkanden från utskottet påyrkar konkreta ökningar på vissa linjer. Jag vill för det andra säga att även mera allmänna uttalanden har betydelse som uttryck för en viljeinriktning i stort. I vår partimotion 973 för vi också ett resonemang om att man skall betrakta högre utbildning och forskning som investeringar för framtiden. Sett i det perspektivet framstår det som ytterligt angeläget att man inte nu kortsiktigt och i panik drar in på högre utbildning och forskning. Det finns visserligen något som heter statsfinanser men också något som heter samhällsekonomi. Att avsevärt minska eller rent av skrota ner reala resurser i form av intakta utbildningsoch forskningsmiljöer med deras människor, utrustning och lokaler kan inte vara klok politik på längre sikt och sett ur samhällsekonomiskt perspektiv. Vi vill från socialdemokratiskt håll se satsningen på högre utbildning och forskning i ett näringspolitiskt, för att inte säga industripolitiskt, sammanhang. Vi glömmer därvid inte att grundforskning är en av förutsättningarna för en framgångsrik tillämpad forskning. Vi glömmer inte heller att medicin, samhällsvetenskap och humaniora är viktiga delar av helhetsbilden, när vi nu lägger tyngdpunkten på naturvetenskap och teknik. De satsningar vi gör från socialdemokratiskt håll genom förslagen i vår partimotion — förslag som f. ö. innebär satsningar på ca 65 milj.kr. mer än regeringen — är ett uttryck för vår insikt om att den högre utbildningens och forskningens betydelse är mycket stor. Måhända måste vi i en snar framtid t.o.m. gå vidare därutöver för att vårt land skall kunna hävda sig som industrination. Vår andra reservation gäller behörighetsbestämmelserna för forskarutbildning. Den borgerliga majoritetsskrivningen i utskottet är på den här punkten ytterligt knapp — två rader har man kostat på sig. På de raderna görs endast en hänvisning till att UHÄ:s förslag bereds i regeringskansliet. I vanliga fall kan man naturligtvis låta sig nöjas, när man vet att en fråga bereds. I det här fallet har vi för vår del velat markera att vi helt tar avstånd från förslaget. Jag tycker det hade varit bra om också den borgerliga utskottsmajoriteten hade gjort det. Då hade regeringskansliet kunnat befrias från ett i mitt tycke onödigt arbete. Visst kan man behöva se över behörighetskraven för forskarutbildning. Man kant.o.m. behöva skärpa dem. Men om det nu anses att kvaliteten på dem som kommer till forskarutbildning är för låg, bör man väl först undersöka om inte kvaliteten på grundutbildningsnivån är för dålig. Är den det, bör åtgärder naturligtvis sättas in där. Skulle man sedan ändå komma fram till att man behöver skärpa behörigheten på nästa nivå, dvs. forskarutbildningsnivån, bör det enligt vår mening ske genom ändring av de särskilda behörighetskraven. Dessa krav kan ju få variera från utbildning till utbildning och kan dessutom göras mer konkreta. Under alla omständigheter kan vi inte acceptera behörighetskrav av den typ som nu föreslagits från UHÄ, nämligen att en sökande ”bedöms äga sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen”. Ett så allmänt hållet krav bäddar verkligen för ett godtycke av ganska stora mått. Skall förslag av en sådan karaktär över huvud taget behöva bli föremål för seriös prövning? Vi tycker inte det. Därför har vi bestämt tagit avstånd från det och yrkat på ett tillkännagivande i denna punkt. Vår tredje och sista reservation i det här betänkandet gäller ökade resurser för handledning av forskarstuderande. Utbildningsutskottet fann det i maj 1979 angeläget att frågan om obalans mellan tillgång och efterfrågan på handledarresurser för de forskarstuderande blev belyst. Utskottet uttalade att det ankom på berörda myndigheter att föreslå de förstärkningar som ansågs erforderliga. UHÄ har nu bedömt att resurserna behöver ökas men lämnar inget konkret förslag. Socialdemokraterna i utskottet anser nu att det är dags att det kommer konkreta förslag från vederbörande myndigheter. Regeringens förslag om ökade basresurser anser vi otillräckligt för det här ändamålet. och hur ökningen av antalet utbildningsbidrag, som utskottsmajoriteten åberopar, kan hjälpa till att förbättra handledarresurserna är svårförståeligt, för det är ju detta det är fråga om i det här avsnittet av utskottsbetänkandet. I vårt särskilda yttrande 1 påminner vi om två av de förslag vi framfört i vår partimotion. Det gäller först planeringsramar för forskningsråden. Detta förslag har vi tidigare fått avslag på och reserverat oss till förmån för. Då avstyrkan denna gång endast sker med hänvisning till beredningsarbete som pågår och således ej är en avstyrkan i sak, har vi avstått från att reservera oss. På motsvarande sätt förhåller det sig med vårt förslag om medelsavsättning till grundforskningen. — I båda dessa fall var våra förslag utformade som förslag till den forskningspolitiska propositionen våren 1982. Vi avvaktar nu denna. Vårt särskilda yttrande 2 kommenteras senare av Margot Wallström. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i utbildningsutskottets betänkande nr 20 och i övrigt bifall till utskottets förslag.